Herr talman! Anders Andersson har frågat mig om jag är beredd verka för att de personer som är verksamma i löntagarfonderna blir skyldiga att anmäla aktieinnehav enligt 2 och 4 §§ lagen om registrering av aktieinnehav. Om skyldigheten att anmäla aktieinnehav skulle utvidgas på det sätt Anders Andersson menar måste i konsekvensens namn anmälningsskyldighet också införas för dem som är verksamma i en mängd andra juridiska personer som är stora aktieägare. Anmälningsskyldigheten skulle då komma att omfatta ett stort antal personer verksamma i stiftelser, olika slag av fondbolag och andra stora aktieplacerare. En sådan utvidgning av den s.k. insider-kretsen har avvisats av värdepappersmarknadsutredningen. Detta är såvitt jag nu kan bedöma en helt rimlig ståndpunkt. Jag kommer emellertid att närmare redovisa min inställning i denna fråga i den lagrådsremiss om lagstiftning rörande värdepappersmarknaden som regeringen avser att lägga fram före årets slut.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret.

Som vanlig dödlig människa tycker jag för min del att det är mycket svårt att klara ut detta förhållande när jag ser på 4 §. Då det där talas om att de som har gemenskap med juridiska personer har skyldighet att anmäla innehav av aktier osv. anser jag att de som sitter i löntagarfondernas styrelser rimligen också bör ha en sådan anmälningsskyldighet.

Herr talman! Anders Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett klarläggande av om löntagarfondsstyrelserna skall undantagas från offentlighetsprincipen. Vidare har Bertil Fiskesjö frågat justitieministern vilken rättslig status löntagarfondsstyrelserna har och vilka sekretessbestämmelser som enligt hans uppfattning är tillämpliga på styrelsernas verksamhet. Fiskesjö har också frågat om justitieministern anser att lagändringar krävs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågorna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vid AP-fondens tillkomst slogs av regering och riksdag fast att AP-fonden inte skulle utgöra någon del av statens eller företagens förmögenhet utan bli en fristående institution som i alla avseenden förvaltades av styrelserna samt att de till fonden avsatta medlen skulle anses som fristående tillgångar. AP-fonden är således — som lagrådet uttryckte det i lagstiftningsärendet om löntagarfonderna — en unikt utformad institution. Den organisationsmässiga formen kan i viss mån sägas påminna om en stiftelse vars organisation och verksamhet är reglerad genom särskild lagstiftning. Frågan om huruvida offentlighetsprincipen är tillämplig på AP-fondsstyrelserna hänger samman med frågan om huruvida AP-fonden är att betrakta som en myndighet. I lagstiftningsärendet om löntagarfondsstyrelserna var utgångspunkten att dessa i likhet med de äldre fondstyrelserna är organ som ligger utanför den statliga myndighetsorganisationen. Detta kom i propositionsförslaget till uttryck bl.a. i den bestämmelse i det nya AP-fondsreglementet vari anges att styrelserna får anställa de tjänstemän som behövs samt bestämma deras löner och övriga anställningsvillkor. I anslutning till bestämmelsen, som togs över från 1959 års reglemente, påpekades i propositionen särskilt att de anställdas villkor således fastställs utan medverkan av någon statlig myndighet . Påpekandet tillkom för att göra klart att bestämmelserna i bl.a. 11 kap. 9 § regeringsformen om tillsättning av tjänster vid förvaltningsmyndigheter under regeringen inte var tillämpliga på tjänsterna inom AP-fonden. Enligt nämnda lagrum skall tjänst vid förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen tillsättas av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget i propositionen. Mot denna bakgrund kan sålunda väl hävdas att det finns stöd för uppfattningen att AP-fonden med dess styrelser inte är en förvaltningsmyndighet. Frågan är emellertid komplicerad, och ytterst kommer det an på regeringsrätten att pröva frågan om AP-fondens rättsliga status. Vidare vill jag nämna att denna fråga f. n. är föremål för justitieombudsmannens prövning. Därför ser jag för dagen ingen anledning att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Den här frågan blev aktualiserad för några dagar sedan, eftersom Sydfonden vägrat att lämna ut vissa uppgifter. Den som följt polemiken i pressen och läst vad som yttrats i frågan blir något förvånad över finansministerns svar. År 1979 slogs nämligen fast att AP-fonden var en myndighet. När man sedan införde löntagarfonderna sade man att dessa skulle fungera som en parallell till AP-fonderna för att man inte skulle behöva göra ändringar i grundlagen. Det var ju, som man uttryckte det, bråttom med att införa löntagarfonderna. Man kan också fråga sig varför det skall vara så besvärligt att ha en öppenhet inom löntagarfonderna. Finansministern har inte i och med sitt svar tagit ställning till huruvida han anser en sådan öppenhet vara bra eller inte. Herr talman! Man kan ändå inte komma ifrån att löntagarfonderna har hand om allmänna medel och att regeringen tillsätter styrelserna — det framgår av vad som hittills har kommit fram och av vad som sägs i kammarrättens utslag. Jag anser att kraven på att de skall betraktas som offentliga myndigheter därmed har uppfyllts. Tydligen har icke finansministern den inställningen. Det skall bli intressant att se vilken slutlig ståndpunkt han kommer att inta.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

De är inte stiftelser. De är inte handelsbolag. De är inte — åtminstone inte ännu — några dödsbon. Om de då inte är myndigheter, kan man sannerligen fråga sig vad de är. Vad i all världen är de? Man kan t.o.m. fråga sig om de över huvud taget existerar i sinnevärlden. Men det har de ju visat sig göra. Beviset på att man existerar är ju, enligt en seglivad definition av Descartes, att man tänker. Visserligen går det inte att bevisa att man gör det inom fonderna, men man handlar på börsen och man omsätter miljarder hit och dit. Då påstår Kjell-Olof Feldt att det är oklart om de är myndigheter eller ej. Vad är de annars? Kammarrätten säger klart att löntagarfonderna är myndigheter. Rättschefen i justitiedepartementet — jag hade ställt min fråga till justitieministern, eftersom jag tycker att ärendet egentligen ligger där — Hans Corell säger tydligt ifrån att det är självklart att de är myndigheter. Kammarrättens i Göteborg president säger utöver det utslag som vi har fått att det är självklart att löntagarfonderna är statliga myndigheter. Det finns en lag om löntagarfonderna, de finansieras med allmänna medel, och regeringen tillsätter styrelserna. Då är fonderna naturligtvis offentligrättsliga organ. För den skull är jag mycket förvånad över Kjell-Olof Feldts svajande svar här. Kammarrätten har ju lagt fast — och det är den juridiska väg vi har i landet — att löntagarfonderna är myndigheter, och det är ganska självklart att man skulle komma till den slutsatsen. Nu skall regeringsrätten avgöra detta, säger Kjell-Olof Feldt. På vad sätt då? Vem har överklagat ärendet till regeringsrätten? Det har i varje fall inte jag fått kännedom om ännu. Min grundläggande fråga, som är av intresse för alla som är intresserade av förvaltningsjuridik, är: Om fonderna inte är myndigheter, vad i all världen är de då?
Herr talman! Bertil Fiskesjös logik är inte alldeles glasklar. Därför att han inte lyckats upptäcka vad fonderna är så anser han att de är förvaltningsmyndigheter. Låt mig återge vad lagrådet sade i sitt yttrande över lagrådsremissen om löntagarfonderna. Då uttalade man sig om hela pensionssystemet, dvs. samtliga AP-fonder som vi har. Lagrådet sade då: Allmänna pensionsfonden är en unikt utformad institution. Även om fondens förvaltande organ, fondstyrelserna, skulle anses ingå i den statliga förvaltningsorganisationen, låter sig styrelsen inte jämställas med de förvaltningsmyndigheter som anges i grundlagsstadgan. Redan 1959, då vi bildade de första AP-fonderna, sade vi att de var ett offentligrättsligt subjekt som tidigare icke hade existerat och som hade fått en ny och unik utformning. Har herr Fiskesjö aldrig hört talas om begreppet innovationer? Det är känt även inom förvaltningsjuridiken att man genom beslut i denna riksdag konstruerat organ som icke liknar tidigare organ men som ändå visar sig ha fungerat utomordentligt väl i 25 år utan att någon bråkat om saken förrän just nu, när löntagarfonderna har blivit en fråga som det behagar Bertil Fiskesjö och andra att föra polemik om.
Herr talman! Jag tycker att finansministern tar väldigt lätt på frågan om löntagarfonderna skall vara myndigheter eller inte när han åberopar 1959 och talar om innovationer, trots att man 1979 i samband med en proposition beträffande sekretesslagen slog fast att AP-fonderna var offentliga myndigheter. Jag fattar inte att finansminister Feldt går tillbaka till årtalet 1959, när han själv talar om innovationer.

Herr talman! Ja, finansministern, det är så att inga statliga organ kan existera utan att det finns en rättslig reglering av dem. Frågan om löntagarfonderna är myndigheter eller ej är väldigt viktig ur yttrandefrihetssynpunkt och ur en lång rad andra synpunkter. Kjell-Olof Feldt behöver inte polemisera så hårt mot mig — alla som har uttalat sig i den här frågan, utom Kjell-Olof Feldt, har ju precis samma mening som jag. Hur kan det komma sig att en kammarrätt, som man får förutsätta har god kompetens, och att de främsta juridiska experterna som ni har i regeringen på det här området, dvs. de på justitiedepartementet, har precis samma mening? Det visar ju att Kjell-Olof Feldts uppfattning i denna fråga är mycket dåligt förankrad i den sakkunskap som ändå finns på det här området i vårt land. Det återstår alltså för Kjell-Olof Feldt att svara på följande fråga: Om fonderna inte är myndigheter, vad i all världen är de då för någonting?
Herr talman! Pensionsfondernas status är rättsligt reglerad genom beslut här i riksdagen, och har så varit i 25 år. Frågan om deras status i förvaltningsrättslig mening har i ett par omgångar behandlats av riksdagen. Man har då sagt att de icke är en statlig förvaltningsmyndighet. Vid ett tillfälle, nämligen i samband med att sekretesslagen behandlades, har en annan riksdagsmajoritet än den jag tillhör uttalat att pensionsfonderna är en statlig myndighet. Jag har min uppfattning, och f.ö. har vi haft samma uppfattning hela tiden om fondernas ställning. Låt mig sedan bara säga följande: Det tog 25 år innan konstitutionsutskottets ordförande fann det angeläget att ens undersöka vilken rättslig ställning AP-fonderna har. Det säger mest i den här frågan.
Herr talman! Om man utgår från att en myndighet är en myndighet och inga problem uppkommer, behöver man naturligtvis inte undersöka myndighetens rättsliga status. I ett konkret fall har en journalist på Helsingborgs Dagblad bett att få titta på fondernas papper. Journalisten har t.ex. bett att få titta på diarierna. Det är då som frågan om fondernas rättsliga ställning uppkommer. Till allmän häpnad säger den ene fonddirektören efter den andre, och även fondstyrelseordförandena: Nej, vi är ingen myndighet, vi har ingen skyldighet att rätta oss efter vad som gäller för en sådan. I förbigående kan jag säga att den här debatten avslöjar märkliga interiörer när det gäller fonderna. I det ena fallet har man dem på fickan, så att säga. I det andra fallet har man ingen diarieföring. Över huvud taget verkar det vara rena oredan i detta sammanhang — det är ju ändå mycket stora summor som förvaltas på detta sätt. Frågan om vad en myndighet kan göra och inte kan göra blir ju aktuell när någon frågar efter papperna. Om man från en myndighets sida inte vill lämna ut ett papper måste man kunna hänvisa till att man inte behöver göra det enligt den och den bestämmelsen i sekretesslagen. Allt är ju inte offentligt här i landet. Enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen är det inte den sökande, den som vill titta på ett papper, som skall behöva hänvisa till en viss lagbestämmelse, utan det är den som vägrar att lämna ut papperna som är skyldig att säga: ”Enligt den och den paragrafen i sekretesslagen är jag inte skyldig att lämna ut den här handlingen.” Så enkelt är det.

Herr talman! Karin Ahrland har, med anledning av EKO-kommissionens förslag om näringstillstånd, frågat statsrådet Ingvar Carlsson om regeringen trots kritiken från remissinstanserna avser att lägga fram förslag om inskränkning i näringsfriheten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen kommer, i den proposition om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet, som inom kort läggs på riksdagens bord, att redovisa bl.a. hur förslaget om näringstillstånd skall hanteras.
Eko-kommissionens förslag om införande avs.k. näringstillstånd har varit ute på remiss under sommaren. Merparten av remissinstanserna är starkt negativa. Avser regeringen att trots kritiken från remissinstanserna lägga fram förslag om inskränkning i näringsfriheten?

Herr talman! Jag får tacka en annan minister än frihetsministern för svaret. EKO-kommissionen har bl.a. skrivit följande: ”Näringsfriheten är huvudprincip i Sverige. — — — Näringsfriheten i sig står för så väsentliga värden att större ingrepp än nödvändigt inte bör göras.” Det är svårt att förstå hur kommissionen kunde komma med sådana förslag till etableringskontroll som man då lade fram. Jag har läst ett antal av remissvaren, och alla är de lika kritiska som vi i folkpartiet är. Invändningar kan göras mot alla tre kontrollmoment som föreslagits. Det gäller då vandelsprövning, utbildning och ekonomiska garantier för skatter och avgifter. Konsumentverket skriver att det är tveksamt vilken sanerande effekt som kan nås med vandelsprövning, eftersom det finns en klar risk att man inte kommer åt dem som begått de grova ekonomiska brotten. Sådana uppdagas inte så ofta. SPK ifrågasätter det lämpliga i att utpeka samtliga företagare i en viss bransch som potentiella brottslingar. Näringsfrihetsombudsmannen erinrar om att vi har förhandskontroll av ekonomi, lämplighet och kompetens redan i dag i vissa branscher och att det är de branscherna som EKO-kommissionen har tänkt sig ett nytt system för. BRÅ gör samma invändningar. Det är bra, finansministern, med utbildning av företagare, men inte är det någon garanti för att de betalar skatten. Skall man ta examen för att få öppna affär? kan man fråga sig. Tveksamhet mot kravet på bankgaranti har nästan alla remissinstanser. Man kan egentligen sammanfatta remissvaren i en mening citerad från justitiekanslern: ”Ett ingrepp av detta slag i den enskildes frihet att söka försörja sig genom eget arbete har knappast förekommit i vårt land i modern tid.” Justitiekanslern kan inte misstänkas för att politisera därför att han har dragit logiska slutsatser av kommissionens eget påstående att näringsfriheten är huvudprincip i dag. Jag undrar då om Kjell-Olof Feldt verkligen kommer att medverka till att införa etableringskontroll och om han tror att vi genom det får större respekt för skattesystemet hos dem som inte har det i dag. Tror Kjell-Olof Feldt att presumtiva skattesmitare sköter sina affärer med staten bättre bara därför att de får gå en tvådagarseller veckokurs eller har skaffat pengar för att betala en bankgaranti? Jag hoppas att Kjell-Olof Feldt kastar detta förslag i papperskorgen.

Herr talman! Allan Ekström har frågat mig om jag anser att den nuvarande straffrättsliga reaktionen är tillfredsställande när det gäller fall då någon undandrar sig att fullgöra värnplikt eller att göra vapenfri tjänst. Domstolarnas rättstillämpning vid fall avs.k. totalvägran har anpassats till uttalanden som gjordes i samband med att lagstiftningen om vapenfri tjänst ändrades år 1978. Normalstraffet för andragångsvägran som har avsett grundutbildningen är fängelse fyra månader. Villkorlig frigivning kunde år 1978 inte komma i fråga vid en dom på fängelse i fyra månader. Numera skall dock sådan frigivning vid ett straff på fyra månader i princip ske efter två månaders verkställighet. Högsta domstolen har nyligen i en dom som Allan Ekström har åberopat tagit ställning till om de ändringar som sålunda har gjorts i brottsbalkens regler om villkorlig frigivning bör påverka straffmätningen i fall av aktuellt slag. Högsta domstolens dom innebär att tidigare straffmätningspraxis — fängelse fyra månader — behålls. Ändringarna i reglerna om villkorlig frigivning har gjorts som ett led i en allmän strävan att minska bruket av fängelse. Högsta domstolen har efter utförligt redovisade överväganden stannat för att konsekvenserna av de nya reglerna bör slå igenom också när det gäller totalvägrare. Domstolens ställningstagande föranleder f. n. ingen annan åtgärd från min sida än att jag liksom hittills med uppmärksamhet kommer att följa utvecklingen på området. Jag vill emellertid erinra om att frågan om villkorlig frigivning f. n. övervägs av fängelsestraffkommittén .

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret, även om det gör mig bedrövad. Vårt försvar bygger på allmän värnplikt, och jag vill starkt betona ordet ”allmän”. Värnplikten utgör emellertid inte bara en skyldighet utan även en rättighet, bestående i att få utbildning för att kunna försvara sig själv, sin familj och sitt land. Det finns dock alltid människor som är illojala och som vill smita från sin värnplikt och som inte heller vill fullgöra vapenfri tjänst. Ett sådant handlingssätt måste konsekvent fördömas med ett fängelsestraff vars längd måste stå i rimlig proportion till värnpliktstidens längd. Man bör ju inte tjäna på att vara illojal mot sitt fosterland. Det reella straffet är numera så lågt som två månader, något som framgår av högsta domstolens dom i Nytt juridiskt arkiv 1983 s. 899. Som jämförelse må nämnas att straffets längd för inte så länge sedan var fem månader. Att straffet nu bara är två månader beror bl.a. på de nya reglerna om villkorlig frigivning, som justitieministern berörde, och som med Runebergs ord ur Älgskyttarne kan beskrivas på följande sätt: ”Ej köpslagades länge och ej avprutades mycket. Hälften dock prutades strax.” Det är tredje eller fjärde gången jag åberopar dessa diktrader här i kammaren. Jag känner mig faktiskt, herr talman, som Cato i senaten i det gamla Rom. Justitieministern är nöjd med dagens situation, innebärande att man kan köpa sig fri från sin värnplikt med två månader på anstalt — låt vara att straffet formellt är på fyra månader, detta i enlighet med den dubbla bokföringens princip. Svea hovrätt ansåg i det angivna rättsfallet att bruttostraffet borde räknas upp med två månader för att relationen mellan verkligt straff och värnpliktstidens längd inte skulle rubbas genom reglerna om straffavkortning. Men justitieministern är som sagt nöjd med dagens tillstånd. Svaret bedrövar mig. Och jag har nog svenska folkets flertal på min sida.

Herr talman! Allan Ekström har under hänvisning till två domstolsavgöranden som rör tillämpningen av lagen om visst stöldgods m.m. frågat mig om jag anser att rättsläget på området är tillfredsställande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I det ena av de båda avgörandena som Allan Ekström syftar på fick en person som hade dömts för ett stort antal stölder och som sålt delar av stöldgodset behålla den del av försäljningssumman som ingen hade gjort anspråk på. Riksåklagaren har i en skrivelse till regeringen med hänvisning till det aktuella fallet begärt en lagändring. Framställningen övervägs nu inom justitiedepartementet. Avsikten är att i det sammanhanget ta ställning även till den fråga som aktualiseras i det andra avgörandet som Allan Ekström hänvisar till, nämligen om det för att stöldgods skall få tas i förvar hos viss innehavare bör fordras att denne själv har kommit åt egendomen genom brott.
Herr talman! Bakgrunden till min ena fråga är det s.k. Motalafallet där polisen hos en kvinna påträffade ca 745 000 kr. i kontanter som kvinnan fått genom att sälja stulna kläder. Av beloppet fick hon behålla 650 000 kr. därför att inga målsägande hörde av sig. Händelsen har självfallet upprört allmänheten — så mycket pengar går det inte att tjäna i Sverige i dag på ett ärligt sätt. Jag är därför tillfredsställd över beskedet att justitieministern avser att komplettera stöldgodslagen så att substitutet också kan tas i förvar. Som det nu är kommer tjuven i ett bättre läge genom att sälja stöldgodset. Den andra frågan avser en annan brist i stöldgodslagen, nämligen att lagen gäller endast gods som innehavaren fått i besittning på grund av eget brott men däremot inte på grund av annans. Egentligen täcker lagen enligt sin ordalydelse båda fallen, men högsta domstolen har i ett färskt rättsfall förklarat att departementschefen i förarbetena till stöldgodslagen har begränsat tillämpningsområdet till den situationen att innehavaren själv gjort sig skyldig till brott och att denna begränsning borde vara bindande för domstolarna. En konsekvens av denna ståndpunkt är att en person kan få behålla annans egendom trots att han inte kan åberopa reglerna om godtrosförvärv till sin förmån — regler som beskrivs närmare i SOU 1984:16. Hans förfoganderätt blir således beroende av slumpen, nämligen om ägaren hör av sig eller inte, och denna olikhet är naturligtvis otillfredsställande. Jag är därför nöjd med justitieministerns besked även i avseende på den andra delfrågan. Det innebär att jag är nöjd med svaret i dess helhet.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig om jag för att underlätta frikommunernas planeringsarbete avser att presentera en katalog för riksdagen över vilka frihetsförsök som alltjämt skall vara förbjudna. Den ordning som gäller för försöksverksamheten, vilken ordning en enig riksdag har ställt sig bakom, innebär att försökskommunerna själva hos regeringen skall anmäla sina önskemål om förändringar i den statliga regleringen. De begränsningar som gäller för försöksverksamheten har redovisats i regeringens proposition till riksdagen . Begränsningarna är avsedda att skydda vitala samhällsoch medborgarintressen. Det är mot bakgrund av dessa begränsningar som regeringen kommer att pröva försökskommunernas förslag. Det måste naturligtvis också göras en allmän lämplighetsbedömning av förslagen. Utgångspunkten är dock att en relativt långtgående frihet skall accepteras. Någon katalog över försök som inte bör accepteras är det enligt min mening varken möjligt eller meningsfullt att utforma.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret som faktiskt står i ganska skarp kontrast till vad statsrådet Göransson sagt i frågan. Det finns två skäl till att jag ställt frågan. Först och främst vill jag, just med anledning av de restriktiva uttalanden som gjorts, få veta av Bo Holmberg vilka begränsningar som de s.k. frizonskommunerna bör känna till redan när man där diskuterar åtgärder inom försökets ram. Vad finns det med andra ord för täckning bakom civilministerns skrivning i propositionen?

Jag tycker att detta är precis den utgångspunkt regeringen bör ha om försöket verkligen skall bli meningsfullt. Man får ju inte den effekten om regeringstalesmän redan under preliminära och förberedande diskussioner i försökskommunerna höjer pekfingret och säger: Aja baja, det där kan det inte bli tal om, det kan ni glömma på en gång. Just idén att pröva skolstart vid sex års ålder tycker jag för min del är intressant även i sak. Från folkpartiets sida hävdar vi ju att Sverige i likhet med de flesta jämförbara länder borde ha skolstart vid sex års ålder. Nu ligger inte skolfrågorna på Bo Holmbergs skrivbord, och inte på mitt heller, så man kan kanske hitta en lämpligare tidpunkt för den diskussionen. Om Varbergs kommun i fortsättningen skulle vilja titta närmare på en tidigare skolstart som ett led i frikommunsförsöket, borde den möjligheten stå öppen. Men det ansåg alltså inte Bengt Göransson. Jag tycker det är utmärkt att hans negativa inställning nu korrigeras av civilministern — jag uppfattar det nämligen så. Också ett försök med skolstart vid sex års ålder kan vara ett led i frikommunsförsöket. Skall försöket bli meningsfullt, behövs det en öppen attityd till de förslag som diskuteras.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att propositionen pekar på de begränsningar som försöket innebär, men i propositionen anges också möjligheter, dvs. det som skall prövas. Det står att man skall kunna använda statsbidragen friare, pröva friare former för den kommunala planeringen, slippa underställa statliga myndigheter vissa kommunala beslut osv. Låt mig dock säga att metodiken är den att kommunen skall skicka in sina förslag till regeringen, och därefter kommer regeringen att pröva de olika förslagen vart för sig. Därför vill jag inte gå med på att man kan tolka in någon positiv eller negativ inställning från min sida till vare sig skolstart vid sex års ålder eller något annat som kan föras på tal i någon annan fråga eller interpellation. Varje kommun skall skicka in sina förslag, och sedan blir det en regeringsprövning sak för sak.
Herr talman! Jag har full förståelse för att civilministern inte kan ge något löfte. Vad jag vill komma åt är om statsrådet Göranssons kategoriskt negativa inställning stämmer överens med texten i propositionen, där det uttryckligen står att det kan bli fråga om ändrad lagstiftning. Det är mot denna bakgrund som jag tycker att man lägger en broms på kommunernas verksamhet om man i fråga efter fråga tidigt går ut och säger: Det här är inte tänkbart. Jag förstår att det måste göras en prövning, men det viktigaste är att man inte bromsar det idésprutande som nu pågår ute i kommunerna. Det är därför jag tycker att det är felaktigt att göra sådana kategoriska, negativa uttalanden.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att FN:s konventioner skall kunna ge ett bättre skydd åt barn i krig. 1949 års Gendvekonventioner om skydd för krigets offer innehåller vissa allmänna bestämmelser om skydd för barn i krig. I 1977 års tilläggsprotokoll till Geneévekonventionerna finns mer utförliga skyddsregler. Bl. a. sägs det att alla tänkbara åtgärder skall vidtas så att barn som ej nått 15 års ålder inte deltar i fientligheterna. Tyvärr har tilläggsprotokollen ratificerats endast av ca 45 stater, en knapp tredjdel av FN:s medlemmar. Under höstens generalförsamling verkar de nordiska länderna gemensamt för att en resolution med denna inriktning skall antas. Den av oss föreslagna resolutionstexten pekar på värdet av de internationella humanitära skyddsreglerna i krig och uppmanar de stater som inte gjort så att ansluta sig till tilläggsprotokollen. I det samnordiska anförandet i FN häromdagen nämndes särskilt behovet av skydd för barn i väpnade konflikter. Jag tog i mitt FN-tal själv upp frågan om skydd för barn i särskilt svåra omständigheter, bl.a. i krig, och fäste därvid uppmärksamheten på det utkast till konvention om barnets rättigheter som behandlas i kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Det kan här tilläggas att en särskild arbetsgrupp sedan 1979 arbetar med detta utkast. Sverige och de övriga nordiska länderna tar aktiv del i arbetet. Det ursprungliga konventionsförslaget, som utgör utgångspunkten för arbetsgruppens överläggningar, berör inte frågan om skydd för barn i krig. Detta är emellertid en mycket betydelsefull fråga, och Sverige kommer att verka för att en bestämmelse i ämnet tas med i konventionen.
Herr talman! Den tid är nu förbi då risken att dö i krig var större för soldaterna än för civilbefolkningen, inkl. barnen. Jag är därför mycket glad att jag kan tacka utrikesministern för ett svar som visar en så positiv inställning till de ansträngningar som numera görs på sina håll för att ge barn en mera skyddad ställning i krig, eller — som den svenska UNICEF kommitténs ordförande har uttryckt det — göra barn till en neutral zon i krig. Det är tre olika möjligheter som är aktuella i detta sammanhang och som jag gärna skulle vilja få belysta som en komplettering till det som görs för att få FN-konventionerna bättre. För det första gäller det arbetet med konventionen om barnens rättigheter, där man släpar benen efter sig, framför allt därför att stormakterna är mycket ovilliga att göra något. Vad jag skulle vilja veta är om statsrådet kommer att ta initiativ i FN för att arbetsgruppen i Geneve skall få mer tid på sig varje år, så att det hinner hända något där. Annars får man hålla på till nästa århundrade. För det andra gäller det UNICEF:s roll i krig. Enligt Gen&vekonventionen har Röda korset — det är mycket riktigt — som en given uppgift att försöka hjälpa krigsfångar och civila i krig. Men Röda korset har inget mandat att särskilt se till barnens intressen. UNICEF har däremot både mandat, intresse och sakkunskap när det gäller att hjälpa barn. Men detta organ kan ju bara arbeta när det kallas in av landets egen regering. Nu har ju en del röster höjts, både inom och utanför UNICEF, om att det skulle vara på tiden att rucka en liten aning på den principen. Skulle inte UNICEF kunna gå in för att hjälpa barn, även i en situation där organisationen är ovälkommen för endera av två stridande parter, eller båda? Vi vet ju att det finns platser på jorden, både i öst och i väst, där varken Internationella röda korset eller UNICEF släpps in för att hjälpa flyktingar. Skulle inte UNICEF möjligen kunna få någon sorts mandat att hjälpa, även om organisationen därmed temporärt gör sig till ovän med något lands regering? Jag skulle gärna vilja höra om utrikesministern har funderat på detta och har några synpunkter på det. Slutligen för det tredje: Om ungefär en månad hålls i Amman ett internationellt symposium om hur man skall skydda barn i konfliktområden, på initiativ av Independent Commission on International Humanitarian Issues, ledd av förre flyktingkommissarien. Svenska Rädda Barnen har inbjudits som medarrangör. Jag påpekar detta bara för att visa vilken hög tanke man på det internationella planet har för svenska frivilligorganisationer. Jag vill fråga: Skulle inte utrikesministern också kunna tänka sig att öka biståndet dels till UNICEF, dels till sådana organisationer som Rädda Barnen — nu när det tydligen är hans partis, om inte hans regerings, avsikt att komma upp till enprocentsmålet?

Herr talman! Det är riktigt som Kerstin Anér säger, att det arbete med en konvention om barnets rättigheter som bedrivs av kommissionen för de mänskliga rättigheterna har gått mycket långsamt. Den huvudsakliga orsaken till detta är nog den som Kerstin Anér nämner, nämligen att de två supermakterna har svårt att enas också i den frågan — de finner därvid alla möjliga fel på motsidans resonemang. Om det kan hjälpa med en förlängning av arbetsperioden från en till två veckor per år i kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Gendve, då är jag positiv till det. Jag vill också nämna att på norskt initiativ och med aktivt stöd från Sverige kommer vi att i ett särskilt sammanträde inom Europarådet diskutera hur vi skall kunna aktivera oss i det här avseendet. Den andra frågan gällde UNICEF:s möjligheter att hjälpa. Jag anser att det är mycket viktigt att stöd utgår genom frivilliga organisationer. I första hand Röda korset har här haft en huvuduppgift när det gällt att medverka i arbetet för att lindra nöden bland människor som är utsatta för krigshandlingar — både militära och civila sådana. Jag är positiv till att ge möjligheter att medverka även för UNICEF. Vad beträffar symposiet i Amman vill jag säga att jag anser det vara mycket värdefullt. Jag vill också påpeka att den nuvarande regeringen väsentligt har ökat stödet till frivilligorganisationerna. Däribland kan också Röda korset och UNICEF förekomma.
Herr talman! Jag tackar för detta. Det var särskilt intressant att höra att utrikesministern skulle kunna tänka sig att stödja tankarna på att ge UNICEF ett vidgat mandat — det är faktiskt detta det handlar om. Detta skulle vara av mycket stor betydelse. Jag vill inte säga att inte Internationella röda korset gör sin plikt, men organisationen är inte på samma sätt kapabel och har inte kompetensen att se till just barnen. Det händer att barnens intressen liksom hamnar i bakgrunden. Vad beträffar frågan om enprocentsmålet noterade jag att jag inte fick något svar på den, men jag kan försäkra utrikesministern att det inte är sista gången den frågan ställs här i kammaren.
Herr talman! I fråga om fördelningen av arbetsuppgifter mellan Röda korset och UNICEF är det omöjligt för mig att här redovisa något bestämt ställningstagande. Båda organisationerna har viktiga uppgifter att fylla. Det skulle förvåna mig om Röda korset har en sådan organisation och sådana uppgifter att någon människa, vuxen eller barn, lämnas utan hjälp när hon befinner sig i nöd.
Herr talman! Poängen är att Internationella röda korset naturligtvis hjälper där organisationen har möjlighet att göra det, men den kan ju aldrig gå ini ett område där det är krig eller inbördeskrig utan att först ha förhandlat med landets regering, och det tar en evig tid. Däremot skulle UNICEF kunna tänkas gå in mycket snabbare och på ett mera okonventionellt sätt. Jag förstår att den här frågan kom litet oväntat för utrikesministern, men jag hoppas att vi kan återkomma till den. Det viktiga när det gäller att rädda barnen är att det sker snabbt och att det inte först skall bedrivas årslånga förhandlingar.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder i syfte att överföra delar av det svenska spannmålsöverskottet som hjälp till svältande människor i katastrofdrabbade länder. Lennart Brunander har frågat mig om jag - mot bakgrund av de larmrapporter vi nu får — är beredd att föreslå att regeringen omprövar sitt tidigare ställningstagande och nu snabbt ökar den svenska livsmedelshjälpen. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Låt mig först säga att regeringen och SIDA med största uppmärksamhet följer försörjningssituationen i världen genom de svenska ambassaderna och biståndskontoren, frivilligorganisationerna och FN-systemet. Tyvärr ger dessa uppgifter en mörk bild, särskilt i fråga om Afrika. Den pågående livsmedelskrisen i Afrika har styrkt regeringen i dess uppfattning att det är jordbruk och landsbygdsutveckling som bör prioriteras i utvecklingsansträngningarna — både för länderna själva och för oss som biståndspartner. Målet måste vara att främja livsmedelsproduktionen i de nuvarande underskottsländerna. I katastroflägen behövs dock livsmedelshjälpen. Mer än hälften av det svenska livsmedelsbiståndet på i runda tal 100 000 ton vete och knappt 10 000 ton vegetabilisk olja är sådan katastrofhjälp. Det är riktigt som Lennart Brunander säger att FAO vädjat om mer livsmedel. Däremot har han fel när han säger att regeringen inte hörsammat denna vädjan. Vid tre tillfällen under de senaste 18 månaderna har FN:s organ på detta område, Världslivsmedelsprogrammet, fått extra tillskott av både vete och olja. Ytterligare ett extra bidrag av olja förbereds i dessa dagar. Vidare har Nicaragua, Mogambique och Etiopien helt nyligen fått direktgåvor av svenskt vete. I det läge som råder räknar jag med fortsatta ökningar av den svenska livsmedelshjälpen.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är den mycket goda skörd som vi fått i Sverige i år, framför allt i västra Sverige. För någon vecka sedan kunde vi se sådana bilder i våra tidningar som den jag nu visar på kammarens bildskärm. Man kunde inte ta emot och förvara skörden på normalt sätt, i siloanläggningar och liknande. Alla ekonomibyggnader var fyllda, och då fick jordbrukarna utnyttja parkeringsplatser o. d. för att förvara spannmålen. Bilden visar hur man använder den enda asfalterade planen i bygden, parkeringsplatsen framför kyrkan, för att få en torr uppläggningsplats. Samtidigt kallar myndigheterna i Etiopien samman alla hjälporganisationer och framför ett nödrop: Hjälp oss med spannmål, med mat, så att människor kan överleva! Till svenska hjälporganisationer har i dagarna kommit ett brev med bön om hjälp, där man säger att det råder en fasansfull brist på mat. Man uppmanar alla biståndsnationer och hjälporganisationer att snabbt ta ställning till att för det första öka tillförseln av mat till Etiopien innevarande år och för det andra att säkerställa tillräckliga mängder av spannmål till Etiopien under kommande år. Man säger att behovet är beräknat till 650 000 ton. Hundratals människor om dagen dör i dessa länder. Jag tackar för det svar som utrikesministern har gett. Det är alldeles riktigt som utrikesministern säger och som jag också har antytt, nämligen att de uppgifter vi fått ger en mörk bild, särskilt i Afrika. Jag delar utrikesminis terns synpunkt att man skall försöka hjälpa på lång sikt, men nu är det viktigt att man hjälper direkt för att rädda liv, för att människor skall kunna överleva. Jag tycker därför det är viktigt att notera att utrikesministern i sitt svar säger att livsmedelshjälpen behövs i katastroflägen. I slutet av svaret säger statsrådet: ”I det läge som råder räknar jag med fortsatta ökningar av den svenska livsmedelshjälpen.” Jag har ställt en rak, konkret fråga: Avser statsrådet vidta åtgärder i syfte att överföra delar av det svenska spannmålsöverskottet som hjälp till svältande människor i katastrofdrabbade länder? Får jag tolka utrikesministerns svar som ett klart ja på denna fråga?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag uppfattar svaret som i grunden positivt, men jag har ändå en del synpunkter på det. Bakgrunden till min fråga var helt enkelt att jag lyssnade på en intervju i radion med jordbruksnämndens generaldirektör, där han sade att den svenska livsmedelshjälpen kan öka ytterst obetydligt och att den har ökat ytterst obetydligt. Han ställde inte heller i utsikt att livsmedelshjälpen skulle öka särskilt mycket framöver, detta beroende på att han inte hade det politiska mandat som behövdes för att den skulle kunna göra det. Detta är alltså bakgrunden till frågan och anledningen till att jag skrivit att vädjan om hjälp inte i tillräcklig grad har hörsammats. Jag har inte skrivit att denna vädjan inte alls har hörsammats. Jag vet att livsmedelshjälpen har utökats. Men det har enligt min uppfattning inte skett i möjlig utsträckning. Det är precis som Karl Erik Eriksson nyss sade: att vi i Sverige har möjlighet att producera mer livsmedel än vi konsumerar. Det tycker jag att vi skall se som en tillgång. Vidare tycker jag att vi kan använda oss av den tillgången i det här sammanhanget. Jag tror nämligen att det är svårt för oss här i Sverige att ha en föreställning om hur situationen är nere i Afrika. Man har kanske upplevt svält i ett par tre år. Bönderna har visserligen sått sin gröda, och spannmålen har kommit upp. Men sedan har grödan torkat bort. Dessutom har man ju varit tvungen att äta någonting. När det sedan har kommit en skvätt regn har man sått på nytt, men även den grödan har torkat bort. Det innebär att människorna där nere råkar i en mycket besvärlig situation där de behöver akut hjälp. Då hjälper det inte att vi här har en principiell uppfattning om landskapsutveckling och om utökad hjälp till människorna där nere, så att de kan klara sina jordbruksproblem bättre. Det hjälper inte människorna i det uppkomna läget. De måste helt enkelt ha mat för att kunna överleva. Det är nödvändigt för att de skall kunna få del av vårt bistånd och på det sättet kunna sköta sin mark bättre. Vidare skulle jag i detta sammanhang vilja kasta ut en liten brandfackla — den kan ses som en varningssignal. Det gäller nämligen ökenutbredningen i världen som redan i dag är mycket stor. Om vi överför våra brukningsmetoder till länder nere i Afrika där det är mycket starkt solsken är risken mycket stor att ökenområdena breder ut sig ännu mera. Vi får således inte bara helt automatiskt försöka tillämpa våra brukningsmetoder där nere och tro att de fungerar på samma sätt där. Det finns begränsningar även i det sammanhanget. Vi vet att 50 miljoner människor i Afrika svälter i dag. Vi vet att 800 miljoner människor i världen är undernärda. I Sverige finns det ett överskott av livsmedel som vi kunde använda i detta sammanhang, och jag tycker att vi skall göra det. Jag tolkar utrikesministerns svar på det sättet att det går att göra detta och att man också är villig att göra detta. Det borde dock ske i större utsträckning än nu. Avslutningsvis vill jag komplettera vad som här sagts med följande fråga: Skall svaret tolkas så, att katastrofhjälpen kommer att öka i snabbare takt än som hittills skett — för ökningstakten är inte tillfredsställande?

Herr talman! Jag har framhållit i mitt svar, och jag upprepar det nu, att katastrofbiståndet från svensk sida har ökat väsentligt under innevarande budgetår. Katastrofbiståndet har använts just till inköp av livsmedel för att lindra den fruktansvärda svälten. Men jag vill också framhålla att vad vi sysslar med är att få fram mat och dricksvatten. Den största delen av denna livsmedelsproduktion måste ske i de drabbade länderna för att fylla ett långsiktigt behov. Därför kommer, som förut varit fallet, den allra största delen av medlen att användas till att skaffa dricksvatten åt människorna, till att skaffa dricksvatten åt boskap och till att skaffa vatten för att på det sättet skapa en möjlighet att odla på fält där det kanske inte fallit regnvatten på flera år. Jag tänker då på den treåriga torkan. Vi kommer att köpa livsmedel i Europa, och även här i Sverige, för transport till de svältande människorna. Men huvudinriktningen kommer ändå att vara att låta produktionen av livsmedel ske i de svältande människornas egna länder. Vi kommer att låta människorna få utbildning så att de lär sig de brukningsmetoder som är avpassade för de drabbade områdena. Det är mycket av felaktig jordbrukspolitik som nu förekommer, av felaktig markoch maskinanvändning. Vi tänker inte låta detta fortsätta, dvs. att ersätta den uteblivna produktionen i det egna landet genom att föra över livsmedel från Sverige. Livsmedelsbiståndet kommer att öka därför att det finns ett behov därav i de aktuella länderna, inte därför att vi har ett överskott.

Herr talman! Vi är helt överens beträffande den långsiktiga hjälpen. Jag tycker att det är en bra beskrivning som utrikesministern ger av vårt sätt att hjälpa på lång sikt. Men min fråga var föranledd av den mer kortsiktiga hjälpen, hjälpen till att överleva. Jag har på mitt bord ett brev som kommit till hjälporganisationer i Sverige, bl.a. Frikyrkan hjälper, från Namibia, där ovambofolket svälter på grund av tre missväxtår. Man skriver ordagrant: Många av dem äter sin sista måltid denna månad och inväntar döden. Det hade varit värdefullt om utrikesministern litet klarare hade svarat på min fråga om han är beredd att söka möjligheter att genom ökade katastrofanslag föra över det överskott som jag har gett exempel på att vi har.
Herr talman! Jag är mycket tillfredsställd av utrikesministerns beskrivning av hur vi skall klara av att lära människorna i dessa länder att bättre bruka sin jord. Jag tror det är en riktig beskrivning av hur vi skall gå till väga. Men att dra alltför stora växlar på att alla problem därmed skulle lösas tror jag inte vi bör göra. Jag är inte riktigt säker på att jag är helt nöjd med utrikesministerns kompletterande svar beträffande katastrofhjälpen. Det sägs att den skulle ha ökat i väsentlig grad. Men enligt uppgifter som jag fått har denna hjälp under förra året ökat med 40 000 ton vete. Det är ganska mycket mat men i detta sammanhang ganska litet. Och om siffran sätts i relation till att vi kanske har ett överskott på en miljon ton ser man att det finns resurser att öka katastrofhjälpen. Vi har diskuterat u-hjälpen tidigare, och regeringen har inte funnit att vi har ekonomiska möjligheter att uppnå enprocentsmålet. Men vi har ganska gott om mat. Vi kan alltså hjälpa till med mat i stället, för att på det sättet öka vårt bistånd. Jag tycker det är fel att säga att det faktum att vi har mat inte kan föranleda oss att hjälpa till i ökad utsträckning. Detta ger oss faktiskt en möjlighet som vi inte hade haft annars. Det finns alltså anledning att öka vår livsmedelshjälp betydligt kraftigare än vad vi gjort hittills.
Herr talman! För att undvika varje missförstånd vill jag påpeka att även om vi har ett livsmedelsöverskott här i Sverige, betalas eventuellt bistånd som tas från detta överskott med anslaget för biståndsmedel. Jag vill också påpeka att det är främst i Sverige som vi köper dessa livsmedel, även om långa transportsträckor, omlastningar och liknande kan verka fördyrande innan livsmedlen kommit fram till den slutliga användaren. Livsmedelsöverskott finns på väldigt många håll i världen — inte bara i Sverige. Men ett sådant överskott i Sverige är inte gratis, utan vi köper till världsmarknadspriser.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om vilka åtgärder regeringen hittills har vidtagit för att befria balterna i Sverige från deras dubbla medborgarskap och vad regeringen fortsättningsvis avser göra. Hugo Bergdahl tar upp ett för den enskilde mycket viktigt problem. Frågan om balternas dubbla medborgarskap har varit föremål för riksdagens och regeringens uppmärksamhet vid upprepade tillfällen ända sedan början av 1960-talet. Sverige och Sovjetunionen tillämpar som bekant olika principer när det gäller förlust av medborgarskap. Svenskt medborgarskap förloras automatiskt av den som förvärvar utländskt medborgarskap efter ansökan eller uttryckligt samtycke. Sovjetunionen tillämpar däremot principen, att man måste ansöka om befrielse från det sovjetiska medborgarskapet, om man har förvärvat ett annat lands medborgarskap. Regeringen har under en rad år försökt vinna Sovjetunionens förståelse för vår principiella inställning i denna fråga. Detta har inte lyckats. I denna situation anser jag att vi bör verka för att det inte skall vara förenat med några svårigheter för den enskilde att få befrielse från sitt sovjetiska medborgarskap, om han så önskar. Därmed vill jag också ha sagt att jag menar att det är den enskilde själv, som bör avgöra om han vill söka befrielse från detta medborgarskap.

Herr talman! Jag får först tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr säga att jag känner stor besvikelse över att svaret inte ger någon som helst bekräftelse på att någonting konkret har gjorts eller planeras i fråga om insatser från den svenska regeringens sida för att befria balterna i Sverige från deras dubbla medborgarskap. I den form av demokrati som vi lever i här i Sverige och med de rättstraditioner som vi ofta känner oss stolta över är den enda acceptabla lösningen enligt min mening att de som får eller har fått svenskt medborgarskap automatiskt blir befriade från sitt påtvingade sovjetiska medborgarskap. Det finns tusentals i Sverige födda och uppväxta svenska medborgare som av de sovjetiska myndigheterna betraktas som sovjetiska medborgare bara därför att deras föräldrar befann sig i Estland, Lettland eller Litauen hösten 1940, då sovjetisk lagstiftning infördes efter det att dessa länder hade ockuperats av ryssarna. Det är en skyldighet, enligt mitt sätt att se, för Sveriges regering att bevaka sina egna medborgares frihet och rättigheter. Vi får inte ge upp kampen för att befria tusentals svenska medborgare från den djupt kränkande behandling som det innebär att påtvingas ett sovjetiskt medborgarskap. Herr talman! Jag vill fråga utrikesministern: Har utrikesministern förståelse för den förbittring, den känsla av förtryck, frihetsinskränkning och personliga tragedi som balterna i Sverige känner över att de inte kan bli befriade från något som de aldrig har velat kännas vid? Att som balt själv bli tvingad till att ansöka om befrielse från det påtvingade medborgarskapet hos Högsta sovjet känns för många av dessa människor som att godkänna den ryska erövringen av det gamla hemlandet i Baltikum.

Herr talman! Jag brister inte alls i förståelse för de känslor som kan hysas av balter som har tagit sin tillflykt hit och blivit svenska medborgare eller de barn som har fötts av baltiska föräldrar i Sverige och därigenom förvärvat detta dubbla medborgarskap. Jag har påpekat att regeringen har fört överläggningar med den sovjetiska regeringen om detta men samtidigt understrukit att länderna har olika medborgarskapslagar. Sverige har för sin egen del en lag som innebär att den som förvärvar medborgarskap i ett annat land automatiskt förlorar det svenska medborgarskapet. Andra länder har andra regler, och vi förmår inte att genom beslut i Sveriges regering och riksdag ändra på dessa regler. Detta betyder att i alla fall den som har ett svenskt pass, den som är svensk medborgare, är skyddad av det passet i samma utsträckning som varje i Sverige infödd medborgare med svenska föräldrar. Jag anser att det finns många mänskliga rättigheter som vi bör arbeta för, t.ex. rätten för familjemedlemmar som är splittrade i olika länder att återförenas och rätten för människor som är fängslade för sina politiska eller religiösa uppfattningars skull att bli befriade. Jag anser att den fråga vi nu talar om ändå lättare kan lösas genom att vederbörande ansöker om att bli befriad från sitt medborgarskap. Jag kan förstå att det är tungt, men jag kan ändå inte jämställa det lidandet med det vi har att göra med i övriga fall när det gäller mänskliga rättigheter. Jag vill också påpeka att i alla de fall som vi känner till har det svenska passet accepterats och skyddat innehavaren vid resor i Sovjetunionen.

Herr talman! Det som framför allt gör mig besviken och något upprörd över utrikesministerns svar på min fråga är att utrikesministern lägger hela ansvaret på den enskilde individen för att kunna göra sig fri från ett Sovjetmedborgarskap som den enskilde aldrig ansökt om. Jag vill också konstatera att den baltiska frågan — jag är väl medveten om det — är svår och besvärlig att hantera för oss här i Sverige. Baltikum har erövrats och ockuperats av en närbelägen stormakt, som vi önskar leva i fred med och ha goda förbindelser med. Men detta faktum får inte leda till att vi blir handlingsförlamade i frågor av det slag som vi diskuterar nu. Jag vill hänvisa till den överenskommelse som träffades i Helsingfors. Denna har undertecknats även av Sovjet och säger klart att de undertecknade staterna skall vara beredda att försvara de mänskliga rättigheterna. Vad gör den svenska regeringen i denna situation när det gäller att bevaka balternas intressen, inte minst på de områden som jag har tagit upp i min fråga? Man gör i stort sett ingenting. Ibland har jag och många andra känslan att man av någon anledning hukar sig på detta område.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om jag är beredd att redan i höst återkomma till riksdagen med ett förslag om ökning av u-landsbiståndet för att uppnå enprocentsmålet. 1985 års budgetproposition bereds f.n. inom regeringskansliet. I den propositionen kommer regeringen att redovisa sin ståndpunkt i fråga om u-landsbiståndets volym, liksom i alla andra frågor som gäller statens utgifter för det kommande budgetåret.
En starkt negativ opinion, inom framför allt ideella och kyrkliga organisationer, har rests mot regeringens beslut att skära ned biståndet till uländerna. Nu har också den socialdemokratiska kongressen anslutit sig till folkpartiets ståndpunkt om en återgång till enprocentsmålet. Är statsrådet beredd att redan i höst komma till riksdagen med ett förslag om ökning av u-landsbiståndet för att uppnå enprocentsmålet?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag måste tyvärr säga att jag är besviken över svarets innehåll. Det blir tydligen ingen höjning i höst. Vi hade en tuff debatt under förra riksmötet om nivån på det svenska u-landsbiståndet. Från mitt partis sida luftade vi då en stor besvikelse över att den socialdemokratiska regeringen gick på — som jag vill kalla det — egoismens linje och genomdrev en sänkning av det svenska u-landsbiståndet, så att vi inte nådde upp till det fastställda målet på 1 26 av BNI. Skälet till sänkningen var att vi hade det så besvärligt här i Sverige att vi inte längre klarade åtagandet till de fattiga folken. Innan beslutet fattades försökte ideellt arbetande människor, ideella och kyrkliga organisationer genom information, uppvaktningar och protester få regeringen att ändra ståndpunkt. Det var inte ett gatans parlament som ledde protesterna — det vet utrikesministern mycket väl. Det var djupt engagerade människor som inte kunde se nöden i den tredje världen utan att reagera mot att vi skulle betala vårt överflöd genom att spara på u-hjälpen. Även inom socialdemokratins egna led — jag tänker då speciellt på ungdomsförbundet och Broderskapsrörelsen — riktades mycket stark kritik mot den egna regeringen. Det var ett friskhetstecken att den socialdemokratiska partikongressen fattade ett beslut om att omedelbart höja u-hjälpen till det tidigare riktmärket på 1 26. Jag hade begärt ett besked om huruvida regeringen var beredd att höja anslaget redan i höst och fullfölja uppdraget från kongressen. Svaret innehåller, vad jag förstår, ett nekande till det kravet. Än en gång: Jag är mycket besviken över att höjningen inte sker nu. För varje år som går och vi sviker det här löftet till tredje världen, ackumulerar vi nämligen både en ekonomisk och en moralisk skuld. Detta stämmer ganska illa med vad som tidigare har sagts, att vår solidaritet i Sverige inte känner några geografiska gränser.
Herr talman! Jag vill erinra Rune Ångström om att när regeringen i början av detta år lade fram förslag om ökning av biståndet med 300 milj.kr. utöver vad budgetpropositionen innehåller, gjorde folkpartiet inte något som helst för att vara med och finansiera denna utgift. Ni anförde att utgiften nog var bra, men när den skulle finansieras fick det ske, enligt ert förslag, genom minskning av olika sociala bidrag, genom ändrade skattebestämmelser för löntagare, som skulle beskattas hårdare än arbetsgivare, osv. Det var den bidragsvilja ni visade vid det tillfället! Jag har i mitt svar klargjort att denna regering, till skillnad från de olika regeringar som förekom mellan 1976 och 1982, kommer att föredra att lägga fram förslag till utgifter samtidigt med att vi redovisar hur de skall finansieras. Hade den metoden tillämpats mer konsekvent under åren 1976-1982 hade räntorna på statsskulden nu inte varit budgetens största post - 9-10 gånger så stor som hela u-landsbiståndet. Då hade aldrig något ifrågasättande av enprocentsramen behövt ske ens under föregående budgetår.
Herr talman! Ännu en gång för utrikesministern i den här djupt moraliska frågan ett renodlat ekonomiskt resonemang. Jag vill inte alls bekräfta vad utrikesministern säger beträffande folkpartiets förslag till finansiering av sitt alternativ. Vi har till sista öret föreslagit finansiering av alla utgifter som vi har förordat i säraktioner till regeringen. För att ytterligare understryka det hjälpbehov som finns inom olika områden vill jag anknyta till Kerstin Anérs tidigare anförande här i kammaren och peka på det arbete som UNICEF lägger ned för barnen i tredje världen — speciellt barnen i länder i krig. I biståndsdebatten under förra riksmötet hade folkpartiet just barnen i tredje världen som en särskild målgrupp. Utrikesministern har i sitt svar till mig inte velat tillstyrka förslaget att det skulle ske en höjning i höst. Utrikesministern har heller inte ställt ut några löften att det kommer en höjning i den kommande budgetpropositionen. Jag finner den löftessvagheten mycket illavarslande.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors anger i sin fråga att det nu kan finnas risk för att vissa länshuvudmän inte avser täcka uppkomna underskott i trafiken med det statsbidrag som utgår vid överflyttning av persontrafik från tåg till buss. Ingvar Karlsson frågar om jag avser att vidta någon åtgärd för att garantera att riksdagens intentioner i 1979 års trafikpolitiska beslut fullföljs. Statsmakterna skall inte lägga sig i hur intressenterna i länstrafikbolagen bidrar till trafikens ekonomi. Bolagen har också rätt att fritt disponera de statsbidrag som utgår vid överflyttning av tågtrafik till landsväg. Detta är helt i enlighet med riksdagens beslut.

Herr talman! Först får jag tacka kommunikationsministern för svaret på frågan, ett svar som jag tycker var ganska tandlöst. Det gick ut på att statsmakterna inte skall lägga sig i vad länshuvudmännen och övriga intressenter på länsnivå gör när de får sitt statsbidrag. Detta är helt i enlighet med riksdagens beslut, sade kommunikationsministern. Jag vill då anföra några små citat — jag har en helt annan uppfattning än kommunikationsministern. ”De särskilda statsbidragen kan väntas innebära en betydande fördel för de län som berörs, och ersättningstrafiken kan efter viss tid beräknas ha blivit helt integrerad i det regionala trafikprogrammet. Utskottet finner det därför rimligt att en utvärdering sker av bidraget efter fem år. Därefter bör en fortlöpande förändring av bidraget kunna ske med hänsyn till ändrade förutsättningar och förhållanden. Någon övervältring på kommunerna av kostnaderna för kollektivtrafiken på berörda sträckor får dock ej ske. Vad utskottet här anfört bör av riksdagen ges regeringen till känna.” Så sade man i trafikbeslutet 1979. Sedan dess har riksdagen fattat flera beslut i frågan. I bil. 8 till budgetpropositionen, som lämnades av kommunikationsministern i januari månad 1984, heter det: ”Enligt gällande regler får länshuvudmänneni i de fall de väljer att föra över persontrafiken på bandelar som ligger utanför riksnätet till landsväg ett särskilt statsbidrag för ersättningstrafiken under i första hand fem år. Detta bidrag är avsett att täcka länshuvudmännens merkostnader för ersättningstrafiken. Efter en period av fem år bedömer jag emellertid att ersättningstrafiken skall vara integrerad med länshuvudmannens övriga trafik. Bidraget bör därför inte utgå efter denna femårsperiod. TPR kan dock om synnerliga skäl föreligger få besluta om visst bidrag utöver gängse statsbidrag till kollektivtrafiken.” Så sade kommunikationsministern i januari månad. Att statsbidraget var avsett att täcka länshuvudmannens merkostnad för ersättningstrafiken tolkar jag så, att avsikten är att pengarna skall användas till detta. Om nu inte kommunikationsministern har mod att säga vad som är innebörden i dessa skrivningar, t.ex. när det gäller vad pengarna är avsedda för, är jag den förste att beklaga de kommuner som dels mister sin järnväg, dels får betala för ersättningstrafiken. Det är alltså inte riktigt gjort. Tycker kommunikationsministern verkligen att detta är rättvist? Även om staten nu inte skall lägga sig i, måste kommunikationsministern ha en uppfattning i frågan. Jag skulle gärna vilja anföra ett exempel, men min taletid är slut. Jag hoppas därför att kommunikationsministern begär ordet, så att jag kan återkomma i ett nytt anförande.
Herr talman! Jag skall hjälpa Ingvar Karlsson i Bengtsfors att få ett nytt anförande. När det gäller frågan om den trafikpolitiska propositionen står det helt klart att bidraget skulle göras mera generellt och inte knytas till en viss relation. Tanken var att man på det sättet skulle ge huvudmannen möjlighet att disponera sina sammanlagda resurser inom trafiksektorn på det sätt man i regionen finner mest lämpligt. Trafikutskottets uttalande i det betänkande där 1979 års trafikpolitiska proposition behandlades gällde ett resonemang som då fördes om att bidraget skulle upphöra efter fem år. Det var det man åsyftade när man sade att det skulle komma att innebära en övervältring på kommunerna. Nu har ju riksdagen fattat ett beslut om att detta bidrag skall upphöra efter fem år. Jag har exakt samma uppfattning som den som uttrycks i riksdagsbeslutet — jag har i viss del varit skrivare av förslagen i propositionen.

Herr talman! Jag förstår att kommunikationsministern svarar som han gör i denna fråga. Det beror ju på att statsmakterna inte gärna vill trampa någon på tårna på länsnivå. Det är inte meningen att man skall göra det. Men jag tycker nog att kommunikationsministern borde ha en klarare uppfattning om vad som är rimligt och rättvist i vad som händer och sker på detta område, där vi i alla fall har klara uttalanden från utskottet 1979 och från kommunikationsministern så sent som i år. Kommunikationsministern påstår att en övervältring inte får ske efter fem år. Men så tolkar jag inte alls beslutet. Kanske språkexperter kan göra det. Men nu skall jag redovisa mitt exempel. Få se vad kommunikationsministern säger om det. Vid en eventuell nedläggning av bandelen Mellerud-Arvika får länshuvudmannen i Älvsborgs län 14 milj.kr. i statsbidrag under fem år. Underskottet för ersättningstrafiken är 5 milj.kr. Om nu länshuvudmannen vidhåller sitt tidigare beslut, skall berörda kommuner — Bengtsfors och Mellerud — samt landstinget stå för 50 96 av underskottet. Samtidigt bygger länshuvudmannen upp en fond på II,5 milj.kr. Min absoluta mening är att statsbidraget skall täcka underskottet till 100 96 under dessa fem år. Och om statsbidraget gör det, finns det ändå 9 milj.kr. över i fonden. Slutligen, herr talman! Jag tycker att det är beklagligt att kommunikationsministern inte delar min uppfattning i denna fråga.
Herr talman! Jag kan bara hänvisa till riksdagsbeslutet i denna fråga. Riksdagen har fattat beslut om på vilket sätt statsbidrag skall utgå. Vi har på departementet ingen erfarenhet av att man har använt sig av statsbidraget när det gäller ersättningstrafik på annat sätt än för att täcka just kostnaderna för ersättningstrafiken. Det är ett faktum som jag har att bekräfta. När det gäller bandelen Mellerud-Arvika vill jag framhålla att jag givetvis — Nr 7 inte kan gå in på enskilda fall. Det ärendet finns över huvud taget inte hos
11 oktober 1984 Anf. 31 INGVAR KARLSSON i Bengtsfors : Om ombyggnad av Herr talman! Om ärendet inte finns i departementet, kommer det i alla fall Europaväg 6 till departemen(erDaägon gång. I vilken form vet jag inte. Det kanske blir genom Bohuslän, fråga om nedläggning. Men i båda fallen kommer ärendet till departementet m.m. för beslut av regeringen. Då får ju kommunikationsministern chansen att ta ställning. Om banan skall läggas ned och regeringen skall godkänna nedläggningen och ersättningstrafiken, kan ni ju uttrycka er uppfattning. Jag hoppas verkligen att ni då ser till att det inte sker någon kostnadsövervältring på kommunerna under dessa fem år. Det exempel som jag gav var belysande för att statsbidraget var frikostigt tilltaget och litet av en muta till länstrafikbolagen för att de skulle ha en viss uppfattning i dessa frågor. Står de för 100 96 av underskottet, får de ändå 9 milj.kr. över i en extra fond. Det kan man nog kalla slöseri med statens medel — när budgetunderskottet är så stort.
Herr talman! Nu talar Ingvar Karlsson i Bengtsfors om ett ärende som över huvud taget inte existerar. Jag måste ändå påpeka att länshuvudmannen måste förhandla i denna fråga med SJ och transportrådet. Att Ingvar Karlsson begär att vi i förväg skall diskutera hur förslaget kommer att se ut, när det en gång hamnar på regeringens bord — om det nu gör det — förvånar mig i allra högsta grad.
Herr talman! Ärendet existerar kanske inte i departementet, men det är 100 96 chans att det kommer dit. Då är det ju bra att kommunikationsministern är förberedd på frågan, så att han kan tänka till ordentligt. I det här fallet är det tyvärr så, att den konstruktion som jag har talat om finns på ett papper hos länshuvudmannen. Om kommunikationsministern inte tror mig, skall jag överlämna papperet efter den här debatten.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig om jag avser att medverka till dels att vägverket tilldelas extra medel för att snabbare färdigställa E 6 i Bohuslän i godtagbart skick och då helst i motorvägsstandard, dels att gränsöverfarten vid Svinesund anpassas till förekommande trafik. 2 Inledningsvis vill jag erinra om att det finns en av riksdagen fastlagd ordning för prioritering och byggande av statliga vägar. I den nu gällande planen för byggande av riksvägar åren 1984-1993 ingår omfattande ombyggnader av E 6-an i Bohuslän. Utbyggnaden av E 6-an till en högklassig trafikled mellan Trelleborg och norska gränsen har pågått under många år. De senaste åren har betydande belopp, bl.a. sysselsättningsmedel, investerats för att påskynda utbyggnaden. E 6-an har i dag en relativt bra standard frånsett delen mellan Falkenberg och Varberg samt vissa delar i Bohuslän norr om Uddevalla. Vägverket har i vägplanerna tagit upp investeringar på dessa delar för över 700 milj.kr. i 1984 års prisnivå. Det är angeläget att hela E 6-an får en acceptabel standard inom ramen för våra resurser. Lämplig standard på E 6-an i Bohuslän måste därför avvägas mot behovet av ombyggnad i t.ex. Halland och f. ö. även mot vägombyggnadsbehovet i hela landet.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, som är avgivet helt i enlighet med dagens beslutade linjer. Europaväg 6 efter västkusten — och just nu särskilt i Bohuslän — betyder mycket för motortrafiken, vare sig det gäller personbilstrafik eller lastbilstrafik. Vi är särskilt tacksamma för att dens.k. Bratterödsleden förbi Uddevalla nu är klar, även om den kunnat vara något bredare. De bitar av vägen som efter hand blir klara betyder givetvis mycket, men det går för sakta. Det är inte bara fördelar med att på detta sätt göra korta sträckor mycket bra, för att sedan vänta lång tid, innan nästa lilla bit färdigställs. Det blir en ryckig trafikrytm med farliga trafiksituationer. Jag skall inte måla upp några hemska syner av vad som händer på denna Europaväg, som vi svenskar är ansvariga för. Jag utgår ifrån att kommunikationsministern är helt på det klara med detta, och då vilar också ansvaret tungt. Underlaget för ombyggnad finns, men pengar saknas enligt vägverket. Nu tror jag att kommunikationsministern skall se verkligheten som den är och se till att resurser för ombyggnaden kommer fram snabbare än vad som planerats i dag. I min fråga nämnde jag också försäljning av varor efter E 6-an mellan Strömstad och Svinesund, något som ger mycket besvärliga trafiksituationer, speciellt under sommarmånaderna. Det ligger också i vårt ansvar att se till att sådana situationer inte uppkommer. Jag kräver inte att denna försäljning skall försvinna. Vad jag kräver är att trafikförhållandena rättas till så att bilar som skall trafikera E 6-an inte behöver krypa fram i kilometerlånga köer. Lastbilstransporter är beroende av att komma fram, och vi vet alla att tid är också pengar. Vidare vet vi vilka olyckor som kan orsakas av att irriterade bilförare gör huvudlösa omkörningar. Jag hoppas också att överläggningar skall komma till stånd om vad man = Nr 7 skall göra med Svinesundsbron i framtiden. Flera incidenter har förekommit : ; 5 Torsdagen den så att hjärtat flugit upp i halsgropen, när bron varit fullproppad med lastbilar 11 oktober 1984 som inte kommit över utan blivit stående på bron. Kommunikationsministern skall ju, efter vad jag har förstått av tidningar Om ombyggnad av na, besöka Bohuslän i slutet av november och resa på E 6-an. Jag hoppas och Europaväg 6 ar påen JR bedömning: och då är jag helt övertygad om att extra medel genom Bohuslän, ställs till förfogande för ombyggnaden ganska snart. EE Men jag vill ställa någon fråga till. Kan fler medel över huvud taget ställas till vägverkets förfogande för snabbare ombyggnad? Det fick jag alltså inte svar på. Pågår några som helst överläggningar om överfarten vid Svinesund mellan berörda parter, och vad kommer att hända i denna fråga i framtiden?

Herr talman! Det är naturligtvis helt omöjligt för mig att i dagens läge säga någonting om huruvida det är möjligt att tillskjuta extra pengar. Sedan 1982, när vi tillträdde, har E 6-an tillförts 97 miljoner i extra pengar. Dessutom har 34 miljoner använts för att höja broarna över E 6-an i Göteborg. Detta har skett utifrån vetskapen om behovet av att E 6-an rustas upp, men självklart också därför att sysselsättningspengar förs till sådana regioner som har behov av objekt för sin sysselsättning, företrädesvis när det gäller byggarbetskraften. Jag har kunnat konstatera att beträffande E 6-an i Bohuslän ingår i flerårsplanen två projekt där man möjligen skulle kunna ha bygghandlingar klara 1984. För övriga delar är inte bygghandlingar klara förrän efter 1986. Jag vill gärna säga att jag ser E 6-an som ett angeläget vägprojekt, men jag kan absolut inte i dag säga att det kommer att tillföras några extra pengar. Den saken måste prövas i vanlig ordning utifrån arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter. Jag kan också säga att jag med mina nordiska kolleger delvis kommer att ta upp E 6-an, och de problem Kenth Skårvik nämner. De nordiska kollegerna har också utan tvivel ett intresse av E 6-an.
Herr talman! Jag är tacksam för kommunikationsministerns senaste tillägg. Jag är säker på att kommunikationsministern kommer att bedöma detta på ett sätt som vi hoppas skall bli fördelaktigt för E 6-an både i Halland och i Bohuslän, men eftersom det är Bohuslän jag representerar är den saken det angelägnaste för mig just nu. Jag hoppas det kan bli mer pengar till detta. Vägverket självt har alltså sagt att det finns planer klara för ombyggnaden och att vad som behövs är pengar. Sysselsättningen kommer att bli ännu mer prekär i Bohuslän, speciellt i Uddevallaområdet och i norra delen under den närmaste tiden. Om detta är vägande skäl tror jag också att vi snart kommer att få mer pengar för att bygga om E 6-an. Jag hoppas vi får en seriös bedömning av detta.

Herr talman! Hans Nyhage har frågat mig om jag är beredd att medverka till att gällande lagstiftning ändras så att taxiägarna i en kommun ej kan åläggas att ingå i en enda gemensam beställningscentral. Taxi utgör en del av den kollektiva trafiken. Detta innebär att samhället uppställer särskilda krav bl.a. på att taxibilar finns tillgängliga dygnet runt och på att såväl allmänhet som de stora taxikunderna kommuner och landsting kan få en rimlig service. Dessa krav förutsätter i allmänhet någon form av beställningscentral. Även för den enskilde taxiägaren är det ofta från ekonomisk synpunkt av avgörande betydelse att vara ansluten till en central. Ett effektivt fordonsutnyttjande liksom ökade möjligheter att erbjuda nya tjänster, exempelvis budbilsservice, väger här tungt. När det gäller att åstadkomma samordning av samhällsbetalda körningar fyller beställningscentralerna en viktig funktion. — Gällande yrkestrafikförordning innehåller också ett krav på anslutning till en gemensam beställningscentral. I vissa fall kan naturligtvis geografiska eller andra förhållanden leda till att detta inte är den lämpligaste lösningen på taxis beställningsfunktion. Därför finns i gällande bestämmelser en möjlighet till undantag från detta krav. Denna undantagsregel torde f.n. vara tillräcklig. Jag är inte beredd att medverka till sådana förändringar att de för trafiken ansvariga myndigheterna fråntas möjligheten att besluta om gemensam beställningscentral för taxi.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är så formulerat att det i princip går att ställa sig bakom det i betydande delar, dock med undantag för innebörden i den sista meningen. Jag har relaterat min fråga till förhållandena i min hemkommun, Marks kommun. Likartade förhållanden torde emellertid finnas på åtskilliga håll i vårt land. I Marks kommun ser man med oro på det tvång för samtliga taxiägare att tillhöra en gemensam beställningscentral som länsstyrelsen i Älvsborgs län har föreskrivit. Man menar att detta tvång medför klart försämrade förhållanden, såväl för taxinäringen som sådan som för servicen gentemot allmänheten. Den organisation som nu gäller fungerar enligt allmän uppfattning bra. Den innebär att det finns en beställningscentral för tätorterna Kinna, Skene, Örby och Rydal, som betjänar centralorten med omnejd. När det gäller ytterområdena, som består av glesbygd med små tätortsbildningar, svarar den enskilde taxiägaren för att beställningar kan tas emot dygnet runt och för effektueringen av dessa beställningar. Inte minst när det gäller personoch lokalkännedom är detta av stor betydelse och främjar en snabb service. Snart sagt alla berörda i Marks kommun anser att den nuvarande organisationen skall få bestå. En mycket liten minoritet inom Marks taxiförening anser att en gemensam central är att föredra. Dessa medlemmar tillhör centralorten och utgör det undantag som bekräftar regeln. Det stora flertalet av medlemmarna, alltså även företrädare för centralorten, hävdar att nuvarande organisation är bäst. Bakom den uppfattningen står också en enhällig kommunstyrelse, Hem och skola-rörelsen företrädande föräldrar till ca 4 500 barn, pensionärsorganisationerna samt den stora allmänheten. För mig är det ofattbart att man medvetet skall påtvinga taxiägarna och allmänheten en organisation som enligt allmän bedömning blir sämre, så mycket mer som det uppenbarligen — vilket statsrådet också påpekar — inte ligger i riksdagsbeslutet att detta kategoriskt skall ske. Riksdagen har tre gånger uttalat att länsstyrelsen äger rätt medge undantag. Detta har också skett, t.ex. i Kopparbergs län, där man låter människornas önskemål och behov väga tyngre än stelbent byråkrati. Tvånget att tillhöra en gemensam beställningscentral innebär också att taxiägarna i ytterområdena ställs inför en ohållbar ekonomisk situation. Det medför nämligen kostnader på tiotusentals kronor för dem. De driver ofta sin taxirörelse som familjeföretag, med bisysslor som bensinförsäljning och servicestation. Det föreliggande tvånget hotar att spoliera dessa familjeföretag. Man kan tvingas lägga ner sin rörelse, vilket på ett avgörande sätt får negativa konsekvenser inte bara för de egna familjerna utan också för bygden som sådan och för de människor som bor där. Allt detta talar alltså för att man skall tillämpa ett generöst synsätt i denna fråga. Delar statsrådet uppfattningen att det bör vara på detta sätt? Den frågan skulle jag vilja ha svar på. Är statsrådet vidare beredd att medverka till att klargöra för samtliga länsstyrelser att det ej går att hävda att ett absolut tvång föreligger?

Herr talman! Jag vet inte om jag kan diskutera det enskilda fallet, Hans Nyhage. Jag vill dock säga att länsstyrelsen har fattat ett beslut, mot vilket man har besvärat sig hos transportrådet. Transportrådet har sedan fastställt länsstyrelsens beslut, och ärendet har därefter icke överklagats till regeringen. Det är således inte fråga om något regeringsärende. Men länsstyrelsen har enligt vad jag har erfarit haft många sammanträden och överläggningar med taxiägarna, med företrädare för kommunerna, för Taxiförbundet osv. Jag tycker också att det förtjänar att omnämnas i detta enskilda fall, herr talman — även om frågan inte gäller den saken — att det inte är så att uppställningsplatsen för de taxibilar som berörs kommer att ändras, utan att det är fråga om anslutning till gemensam beställningscentral. Jag vill gärna, Hans Nyhage, hänvisa till den riksdagsbehandling i frågan där beslutet fattades. Det grundade sig på en utredning där man klart tillstyrkte förslaget om anslutning till en gemensam beställningscentral. Samtliga remissinstanser ansåg att detta var riktigt. Eftersom samhället i mycket hög grad svarar för kostnaderna hos taxi, är det från samhällets synpunkt naturligtvis angeläget att man, förutom att man ser till att vi får en rationell taxihantering, kan begränsa kostnaderna. Ulf Adelsohn, som var kommunikationsminister då förslaget lades fram, sade att han delade utredarnas och remissinstansernas uppfattning att tillståndshavaren regelmässigt skall vara ansluten till en gemensam beställningscentral. Jag är, Hans Nyhage, helt övertygad om att länsstyrelserna känner till undantagen och kan göra den bedömning som är erforderlig när det gäller att ta ställning till huruvida undantag skall beviljas.
Herr talman! Jag är på det klara med att jag berört ett enskilt fall, men jag sade redan inledningsvis att jag tror att liknande förhållanden råder på många ställen i vårt land. Man bör uppenbarligen se mera generellt på saken. Statsrådet hävdar att samtliga remissinstanser tillstyrkte förslaget. Jag är helt på det klara med att så är fallet. Men vi behöver väl inte vara så fastlåsta i våra positioner att vi, om vi så att säga under resans gång kommer underfund med att det finns klara brister i systemet och att det strider mot vad den stora allmänheten tycker, inte skall kunna ändra oss. Då tycker jag att vi skall kunna vara beredda att se mera generöst på det hela och ändra på ett beslut som vi tidigare fattat. Jag tror att det gäller över huvud taget i politiken att om vi handlat fel, vilket vi emellanåt gör, skall vi vara beredda att ändra på det. Det är ingenting att skämmas för. Nu är det uppenbarligen så, oavsett vad länsstyrelsen i Älvsborgs län och transportrådet har sagt, att i Marks kommun råder samfällt den uppfattningen att den organisation som nu är uppbyggd fungerar mycket bra. Den fungerar perfekt och tillgodoser alla rimliga och tänkbara önskemål. Då förstår jag inte, herr talman, varför man skall behöva ändra på den. Vi skall väl inte ändra för ändrandets skull, utan ändrar man skall det rimligen vara till det bättre. Alla som lokalt är inblandade i frågan bedömer att ändringen innebär en försämring. Då vädjar jag återigen till statsrådet att se generöst på saken och klargöra för länsstyrelsen i Älvsborgs län och andra län att här har man en möjlighet att inte gå fram tvångsvägen, utan att vara generös och ta hänsyn till vad människorna själva tycker. Jag hoppas verkligen att statsrådet är beredd att medverka till förverkligandet av detta mitt önskemål, som alltså delas av invånarna i Marks kommun.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret, även om det var precis så magert som jag hade väntat mig. Alltsedan socialdemokraterna återkom i regeringsställning har de bok j stavligen dammsugit hela det ekonomiska fältet på jakt efter nya skatter och efter gamla som man skulle kunna höja. Uppenbarligen är det inte slut ännu. I svaret hänvisar bostadsministern till barnbidragshöjningarna, men det är faktiskt så att regeringen innan det första höjda barnbidraget har hunnit betalas ut kommer med ett förslag som innebär att man tar tillbaka stora delar av det barnstöd som vi formligen fick tvinga fram i riksdagen i våras. Mitt intryck är att bostadsministern såväl i propositionen som i sin presentation inför allmänheten försöker bagatellisera villaskatten, men dess följder är enligt min mening inte bagatellartade. För en barnfamilj som bor i en villa med ett taxeringsvärde på drygt 300 000 kr. innebär den nya villaskatten, fullt utbyggd, att regeringen tar tillbaka hela barnbidragshöjningen för det första barnet. Till detta kommer att bostadsministern tydligen tycks betrakta det som naturligt att skatten skall höjas i framtiden — något avståndstagande har vi i alla fall inte fått. Jag måste därför fråga bostadsministern: När bedömer ni att den första höjningen av villaskatten kommer, och hur stor kan den tänkas bli? Ryker då motsvarande höjning av barnbidraget för det andra barnet, eller vilken storleksordning rör det sig om? Bostadsministern presenterar i svaret, och även i propositionen, villaskatten som ett solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn. Min reflexion blir: Vari ligger det solidariska i att på detta sätt omfördela barnbidragshöjningar — som dessutom är klart otillräckliga — till statskassan? Alla undersökningar visar att barnfamiljer ofta tvingas att leva på en klart otillräcklig nivå. Det är bl.a. därför att så många barnfamiljer tvingas begära socialhjälp som folkpartiet för någon vecka sedan lade fram förslag till ett starkt förbättrat stöd för barnfamiljerna. Det var också därför som vi i det närmaste måste tångförlösa regeringen i våras när det gällde att få fram ett förslag till förbättringar för barnfamiljerna. Två tredjedelar av alla barn bor i småhus, som jag har sagt i min fråga. Det kan inte rimligtvis, herr bostadsminister, vara barnfamiljernas uppgift att finansiera ROT-programmet.

Herr talman! Jag hade ju inte räknat med att bostadsministerns uttalande om att han inte kunde lova att skatten inte skulle höjas berodde på att han inte trodde att han skulle sitta i regeringen nästa period. Men om det nu är så, kan jag passa på att deklarera att om vi i folkpartiet får det avgörande inflytandet i den regering som kommer att bildas efter nästa val så försvinner den här skatten. Det talas om bruttoinkomster och om motsättningar mellan familjer som bor i villor och familjer som bor i hyreshus. Men det är ju så att skattehöjningar som drabbar hyreshus slår igenom på hyran, och bostadsbidragen höjs när hyran höjs. Detta förhållande innebär att det faktiskt finns en kompensation, även om den inte slår igenom fullt ut — men observera att detta gäller alla skatter. Här finns nog en likställighet. Vad vi försökte göra när vi lade fram förslag var ju helt enkelt att utjämna mellan det äldre bostadsbeståndet och det yngre. Det är intressant att bostadsministern tar upp detta med budgetunderskottet och Sveriges finanser, för det är jag också intresserad av. Jag skulle kunna anföra dessa synpunkter på det. Metallordföranden sade i Metallarbetaren för någon tid sedan att visst är vi nöjda med 5 20 om inflationen stannar vid 3 Jo. Frågan är om den här villaskatten nu skall kompenseras i form av löneökningar, om man skall ta hänsyn till den — och det kommer man att göra i lönerörelsen. Jag undrar om han då tänkte på att den kommer att ta en procentenhet av de fem som han talar om att han skulle vara nöjd med. Nej, sannolikt inte, Hans Gustafsson. Den här villaskatten kommer nog att förorsaka ganska betydande bekymmer då det gäller våra statsfinanser och den fortsatta utvecklingen. Jag tror faktiskt att det hade varit lyckligast om ni hade avstått från denna skatt. Det extra tryck som den här skattepolitiken skapar är inte förenligt med strävandena att bevara industrins konkurrenskraft gentemot omvärlden.

Herr talman! Det är inte så att bostadsbidragen höjs därför att skatterna höjs för villaägarna, utan det blir en kompensation som är till gagn för dem som bor i hyreshus. Jag klargjorde mycket tydligt — och det har uppenbarligen gått fram till bostadsministern — att hela den höjning av barnbidraget för första barnet som vi fick tvinga fram äts upp av den här skatten när den är helt genomförd. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna skildra saken på det sättet. Det är ju faktiskt så — det är bara att konstatera.

Herr talman! Det var intressant att bostadsministern klargjorde sin inställning till de skärpningar vi genomförde när det gäller boendet. Vi är helt på det klara med att vi, precis som bostadsministern säger, inte orkar med de subventioner som har gällt. Jag förstår inte varför bostadsministern är så upprörd — jag har för min del försökt att föra debatten sakligt. Möjligen är det därför att jag har gett sådana exempel som folk begriper. Jag skall ta ett annat sådant exempel, och det begränsar sig i tiden till ett år. När ni bröt skatteuppgörelsen, då förhandlade ni med fackföreningsrörelsen och gick med på att införa rätt till avdrag för fackföreningsavgifter. Den ger en lättnad med ungefär 480 kr per månad. En LO-medlem som bor i en villa som jag nämnde i mitt exempel, med ett taxeringsvärde på omkring 300 000 kr., blir i år av med den lättnaden. Nästa år blir han av med ett belopp som ungefär motsvarar lättnaden, och detsamma gäller för året därefter. Att den här avdragsrätten infördes var en förutsättning för att avtalsrörelsen skulle gå att genomföra lugnt. Hur tänker ni nu göra för att få den att genomföras lugnt?

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig vilka åtgärder jag anser nödvändiga för att stoppa den oroväckande utvecklingen för Fagersta kommun och vända trenden mot en ljusare framtid. Jag är medveten om att ett betydande antal arbetstillfällen går förlorade vid omstruktureringen av stålindustrin. Fagersta hör till de kommuner som drabbats hårdast. Men den fortlöpande strukturförändringen är nödvändig för hela industrin om Sverige skall kunna behålla sin konkurrenskraft. I dens.k. stålpropositionen har regeringen anvisat 25 milj.kr. för särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen. Dessa medel kan användas för att ta till vara idéer som finns i näringslivet, organisationer och hos enskilda människor. I samband med stålpropositionen ingick staten också avtal med berörda specialstålsföretag om att dessa skall tillskjuta 100 milj.kr. till ett särskilt bolag, det s.k. Bruksinvest. De här pengarna är avsedda till att skapa nya verksamheter i de bruksorter som berörs av omstruktureringen. De resurser som finns inom arbetsmarknadspolitikens ram kommer att utnyttjas med full kraft. Det gäller såväl platsförmedling, arbetsmarknadsutbildning som beredskapsarbeten. Inom ramen för ett OECD-projekt är för Sveriges del Fagersta tillsammans med Norberg och Skinnskatteberg föremål för en särskild studie. Denna studie går ut på att undersöka hur lokala initiativ till att skapa nya arbetstillfällen bäst kan understödjas. I samarbete med kommunerna diskuteras möjligheterna att förstärka insatserna för att skapa nya företag, kooperativ o. d.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Utvecklingen för Fagersta kommun har varit mycket dyster under en lång följd av år och är det fortfarande. Inte minst omstruktureringen inom stålsektorn har drabbat just Fagersta mycket hårt. Jag delar helt arbetsmarknadsministerns syn på utvecklingen på det här området inom Fagerstaregionen. Man kan mot denna bakgrund fråga sig hur mycket en kommun av Fagerstas storlek och struktur tål av nedgång, innan allvarliga störningar drabbar kommunen och dess invånare. Fagersta är en kommun där befolkningen successivt minskar, där arbetslösheten ökar och där kommunalskatten drivits upp så att den blivit en av landets högsta. Det ter sig minsann inte lockande vare sig för de enskilda människorna på orten eller för de företag som redan verkar där eller vill söka sig dit. Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att påminna arbetsmarknadsministern om de många löften som avgavs från socialdemokratiska politikers sida i den senaste valrörelsen, löften om hur problemen inom Fagerstaregionen skulle lösas bara man fick en socialdemokratisk regering. Tarbetsmarknadsministerns svar kan jag verkligen inte finna mycket av råd och besked för att lugna de många invånare i Fagersta som känner djup oro för alla de problem som drabbar människorna i en kommun med Fagerstas utvecklingstrend. Arbetsmarknadsministern hänvisar i stort sett till beredskapsarbeten och insatser på det området. Beredskapsarbeten är bra, men de löser inga problem på längre sikt.

Jag vill konstatera något positivt på den lokala nivån. Under ledning av länsstyrelsen i Västmanlands län görs många goda insatser, och ingen möda spars därvidlag för att analysera problemen och presentera de lösningar som på denna nivå anses vara möjliga. Därmed vill jag ha sagt att jag är underrättad om och helt införstådd med att det görs mycket på regional nivå på detta område. Men en regering kan, med de resurser som står till dess förfogande, göra en hel del för förutsättningarna för fler arbetstillfällen och för att en mera positiv utveckling i kommunen därmed skall kunna bli en verklighet. I och med den omstrukturering av näringslivet i Fagerstaregionen som pågår, och som kommer att pågå under en lång följd av år, behövs det en hel del nya insatser. Vilka de insatserna kan vara hoppas jag få återkomma till — dvs. om arbetsmarknadsministern ytterligare kommenterar min fråga.

Herr talman! Jag ger gärna Hugo Bergdahl en chans att åter gå upp i talarstolen. Jag vill nämligen höra om han har några bra idéer när det gäller att hjälpa upp situationen i Fagersta, för alla goda uppslag skall tas till vara. Mitt i alla bekymmer som har drabbat Fagerstaregionen är det dock mycket glädjande att se att det samtidigt finns en mycket stark tro på att man ändå kan vrida utvecklingen i rätt riktning. Inte minst genom en rad olika lokala initiativ som syftar till en breddning av arbetsmarknaden i Fagerstaregionen kan vi skapa en framtid för människorna där. Men det behövs mycket mera av mångsidighet när det gäller arbetsmarknaden i den här regionen än det finns i dag. Regeringen söker därför på olika sätt att ge sitt stöd. Det sker bl.a. genom det OECD-projekt som alldeles nyligen påbörjats. Det är ännu för tidigt att säga någonting om vad vi kan få ut av det projektet. Tillsammans med kommunalpolitiker från de tre berörda kommunerna diskuterar vi denna höst olika åtgärder i detta sammanhang. Vidare har statens industriverk, på regeringens uppdrag, tillsatt en särskild Bergslagsdelegation som just skall diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa en framtid och en stabil arbetsmarknad i den aktuella regionen. Det är klart att beredskapsarbeten inte löser problemen. De är naturligtvis tillfälliga åtgärder som måste sättas in. Vi kan konstatera att länsarbetsnämnden i Västmanlands län gör den bedömningen att den allmänt mera positiva utvecklingen i landet också gäller Västmanlands län, trots bekymren där med nedläggningen av delar av verksamheten i Fagersta. Även den senaste arbetslöshetsstatistiken visar att läget i Fagersta f.n. är bättre än det varit tidigare. Jag väntar med glädje på att få höra vilka idéer Hugo Bergdahl har om hur vi skall kunna lösa dessa problem.

Herr talman! Ännu en gång konstaterar jag att det arbete som utförs såväl på länsplanet under länsstyrelsens ledning som på det lokala planet i Fagersta är av stor betydelse och att detta arbete ytterligare måste uppmuntras. Men en regering kan, med de resurser som står till dess förfogande, göra en hel del för att förutsättningarna för att fler arbetstillfällen och därmed för en positivare utveckling skall kunna bli verklighet. För den omstrukturering av näringslivet i Fagerstaregionen som pågår, och som kommer att pågå under en lång följd av år framöver, utgör t.ex. stödområdesindelningen ett viktigt instrument. En placering av Fagersta i stödområde B skulle enligt min uppfattning vara en positiv åtgärd när det gäller att stödja näringsutvecklingen inom Fagerstaregionen. Jag vet att länsstyrelsen i Västmanlands län delar min uppfattning. Man har nämligen gjort en framställan till regeringen om en sådan inplacering. En injektion, inte minst för de små och medelstora företagen, vore avskaffandet av löntagarfonderna. Den frågan passar kanske inte hundraprocentigt in i bilden. Men en sådan insats från regeringens sida skulle ändå vara en stimulans för näringslivet, icke minst i Västmanland. Vi får troligen vänta på ett sådant beslut till efter 1985 års val. En ytterligare stimulans skulle vara att göra det lättare för näringslivet helt allmänt, så att det inte skulle behöva känna det tryck som så att säga förs fram från myndigheternas sida när det gäller skatter och byråkrati. Det var de tre insatser som jag under den korta tid som jag har till förfogande har velat nämna. Jag hoppas att regeringen med hela dess utredningsmaskineri och alla dess resurser kan göra ytterligare insatser. Jag tror att arbetsmarknadsministern och jag i detta avseende har ett gemensamt mål — men vägarna dit kan vara olika.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om regeringen är beredd att nu ompröva beslutet om det reducerade bidraget till grundskolans vikarier. Regeringen följer alltid noga verkningarna av sin politik. Om det skulle visa sig att besparingen leder till de negativa konsekvenser i form av t.ex. lärarlösa lektioner som påståtts, är jag för min del beredd att pröva vad som kan göras för att undvika dessa konsekvenser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om svaret med förlov sagt var skäligen tunt. Anledningen till att jag har upprepat min fråga från i våras är att vi nu än bättre kan överblicka konsekvenserna av det olycksaliga beslut som regeringen, med benägen hjälp av moderater och folkpartister, lyckades trumfa igenom här i kammaren under föregående riksmöte. Varningarna var många, och protesterna var högljudda, inte minst ute från fältet. Men skolministern tog ingen notis om dessa varningar. Nu vet vi hur det har blivit, och de avskräckande exemplen är många. Jag kan inte underlåta att påminna skolministern om den socialdemokratiska partikongressen. Jag skall inte åberopa besluten. Det vore mig fjärran att hävda att regeringen till punkt och pricka skall följa dessa beslut — det kunde få oanade konsekvenser. Än mindre skall jag hävda att kongressbesluten skall påverka besluten här i riksdagen. Och jag förstår att skolministern delar min uppfattning. Däremot ser jag det aktuella kongressbeslutet som ett kvitto på att den verklighetsbeskrivning som jag och många med mig nu under ett års tid har försökt bibringa skolministern stämmer. Uppenbarligen bestod kongressen tillstor del av aktiva kommunalmän och kommunalkvinnor som visste vad de talade om och som var fast förankrade i verkligheten. Deras budskap var klart och entydigt: att av besparingsskäl inställa undervisningen i skolan är den sämsta av åtgärder som kan vidtas, och det beslutet får ni ändra på —- inte — Nr 7 någon gång i framtiden, utan nu med omedelbar verkan. Torsdagen den Nu säger skolministern: ”Om det skulle visa sig”att beslutet får negativa — 11 oktober 1984 konsekvenser. Jag förstår att dessa ansvarskännande kommunalpolitiker nu tar sig för pannan och undrar om den där Bengt Göransson ingenting har — Om det reducerade förstått. bidraget till grund För min del har jag svårt att tro att orsaken är bristande fattningsförmåga. skolans vikarier Jag tror att detta mer är beroende av att landets skolminister inte har kraft nog att hävda skolans legitima intressen gentemot finansministern och hans medhjälpare. Oavsett vilket av skälen som gäller är det illavarslande för skolväsendet, och någon lösning på problemet lär vi inte få förrän vi får en ny regering och därmed en ny skolminister. Låt mig sluta med ytterligare en fråga: Anser skolministern det vara förenligt med gällande bestämmelser att man i en kommun använder en del av förstärkningsresursens undervisningsbundna del till att anställa korttidsvikarier?

Herr talman! Larz Johansson och jag diskuterade denna fråga den 28 maj, strax innan riksdagen åtskildes efter vårsessionen. Så snart riksdagen börjat i höst upprepar Larz Johansson sin fråga och redovisar samma argument som han anförde i våras. Jag har sagt att vi har anledning att följa utvecklingen. De rapporter som vi fått tyder inte på att barn har lämnats utan undervisning. Jag har tidigare sagt att eleverna i vår grundskola skall ha undervisning — det är därför de är där — men att vi var tvungna att göra en besparing också på skolans område. Alla var överens om den besparingen — även Larz Johansson och hans partivänner, även om de blånekar så fort de får en chans här i talarstolen.

Herr talman! Det där var dålig debatteknik, Bengt Göransson. Nej, vi blånekar inte till att vi ville medverka till besparingar, vi vill göra besparingar på ett annat sätt. Skolministern säger att han inte har hört talas om att barn har lämnats utan undervisning. Jag kan tala om för skolministern att jag har gjort det. Senast i förra veckan besökte jag en högstadieskola, där man berättade att man vid åtskilliga tillfällen hade fått skicka barnen till fritidsgården, eftersom man inte hade kunnat ordna undervisning. Jag skall citera några rader ur ett inlägg i det nummer av Lärartidningen som kommer ut i dag. Där står följande, som i och för sig är kända begrepp: ”Statsmakten med regeringen i spetsen har i sin oändliga visdom —-- kommit på att sparandet med lärarlösa lektioner på gymnasiet var ett dåligt alternativ.

Bortsett från ordvalet på slutet är jag beredd att ställa mig bakom denna uppmaning. Skolministern är uppenbarligen inte beredd att göra någonting, och mot den bakgrunden önskar jag skolministern lycka till när han nu skall ut i landet och möta sina partikamrater — jag är säker på att han kan behöva det. Får jag också påminna om min sista fråga i det förra inlägget: Hur är det med överförandet av delar av förstärkningsresursen till korttidsvikarier? Är det förenligt med regelsystemet i skolan eller inte?
Herr talman! Förutsättningen för det beslut som riksdagen fattade i våras var det tidigare beslut som riksdagen fattade för flera år sedan om att skolstyrelserna skulle ha möjlighet att i vissa sammanhang inte sätta in vikarier. Jag har också under denna sommar mött företrädare för lärarorganisationer som har hävdat att det inte alltid är lämpligt att sätta in strövikarier och alltså sett den möjligheten som positiv. Mot den bakgrunden gjorde vi den nedskärning som riksdagen tog ställning till. I det ögonblicket redovisades att detta skulle innebära lärarlösa dagar, och det gör det naturligtvis inte i större utsträckning än tidigare. Kommunerna har möjlighet — det vet Larz Johansson också — att gå in och utnyttja de resurser som faktiskt finns. Det förslag till alternativa besparingar som centern har framlagt var just detta att kommunerna skulle använda andra medel för att täcka undervisningskostnaderna.
Herr talman! Eftersom skolministern åberopar det tidigare beslutet vill jag påminna honom om innebörden av detta, som han borde känna till. Det sades i 1982 års budgetproposition: ”Enligt min mening är det inte väl använda resurser att sätta in korttidsvikarier omgående och i alla situationer och på alla stadier. Om istället förstärkningsresursens undervisningsbundna del ökas får skolstyrelserna och skolorna en personalresurs som är tillräckligt stor för att man skall kunna svara för undervisningen även vid kortare ledigheter.” Det är ju denna resurs som skolminister Bengt Göransson i stället har minskat. Nu står vi inför den situationen att vi har både lärarlösa dagar i mycket större utsträckning än tidigare och lektioner som inte blir av, utan där barnen skickas till fritidsgårdar eller annan tillsynsverksamhet. Kvar står den fråga som Bengt Göransson envist vägrar att svara på och som har mycket stor betydelse för hur man hanterar detta: Är det förenligt med skolans regelsystem att nu flytta tillbaka pengar från förstärkningsresur sens undervisningsbundna del, dvs. fasta lärartjänster, till korttidsvikarier? Skolväsendet ute i landet kräver ett besked i denna fråga.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig om jag är beredd deklarera att något begränsningsavtal för klädimporten från Bangladesh inte kommer att införas. Under det senaste riksmötet, vid vårsessionen i år, hade jag i en interpellationsdebatt tillfälle deklarera att Sverige inte förbereder något begränsningsavtal med Bangladesh. Detsamma gäller även nu. Något begränsningsavtal med Bangladesh är inte aktuellt f. n.

Herr talman! Jag tackar Mats Hellström för svaret. Jag förutsätter att begreppet för närvarande innebär en mycket lång tidrymd, så att leverantörer i Bangladesh, importörerna och framför allt konsumenterna här hemma kan känna sig lugna: det blir inga begränsningar gentemot Bangladesh — alldeles utmärkt! Tänk om vi kunde få ett uttalande i samma riktning också beträffande begränsningar som redan finns. Senast vi diskuterade tekoimport gällde det regeringens nedskärningar av importen från Turkiet. Den frågan var aktuell i våras och är, dess värre, i allra högsta grad aktuell också i dag, eftersom man, om jag förstått rätt, just nu förhandlar med Turkiet. Det vore utan tvivel intressant att också få Mats Hellströms syn på hur de diskussionerna utvecklas. Såvitt jag kan förstå är risken stor att de leder till fortsatta ensidiga svenska begränsningar i handeln med Turkiet. Jag nämner Turkietproblematiken trots att den inte ingår i frågan, därför att det finns ett direkt samband. När man ser på importsiffrorna för första halvåret 1984 finner man att det enda land som just nu ökar sin marknadsandel är Bangladesh. Detta är alltså skälet till att jag tar upp frågan igen, trots att den var aktuell i våras. Med tanke på vad som hände i början av året, när Turkiet alltså var i en liknande situation, låg det nära till hands att turen snart skulle komma till Bangladesh. Med kännedom om de praktiska och ekonomiska problem som begränsningar med kort varsel, typ Turkiet, för med sig är det värdefullt att Mats Hellström nu deklarerar att något begränsningsavtal med Bangladesh inte är aktuellt, trots de ökningar av importen som har skett därifrån. De praktiska problemen, krånglet, byråkratin och kostnaderna är skäl nog i sig att avvisa importrestriktioner. Ändå är de, enligt min uppfattning, inte de viktigaste. De principiella skälen mot att minska importen från u-länderna är viktigare. Det handlar framför allt om de fattigaste ländernas utvecklingsmöjligheter, men det handlar också om våra svenska konsumenters rätt till billiga och bra varor. Är det inte dags, Mats Hellström, att gå från ord till handling och göra oss av med importbegränsningarna? Det kan inte vara försvarbart att på det här sättet motarbeta utvecklingen i de fattigaste länderna.
Herr talman! Jag kanske får påminna Christer Eirefelt om de geografiska begreppen när det gäller var i världen Bangladesh och Turkiet befinner sig liksom om de regler som gäller i den här kammaren. Christer Eirefelts fråga gällde alltså Bangladesh och inte Turkiet. Jag utgår från att han är medveten om vad det är för debattregler som gäller här. Som Christer Eirefelt torde känna till kan vi självfallet ingripa enligt MFA-avtalet när det föreligger risk för en marknadsstörning eller när en marknadsstörning uppträder om den baseras på stora kvantiteter och mycket låga priser. Vi följer självfallet uppmärksamt utvecklingen i Bangladesh utifrån multifiberavtalet liksom vi gör det i de länder som vi har slutit detta avtal med. Visst har det skett en importökning av skjortor och jackor, och vi följer den uppmärksamt. Skulle importen bli av den omfattningen att den leder till en marknadsstörning eller om vi ser en risk får vi naturligtvis, liksom vi gör med andra länder, ingripa. Jag har deklarerat att vi f. n. inte förbereder någonting sådant. Det har vi inte heller gjort tidigare när Christer Eirefelt har ställt den här frågan.

Herr talman! Efter detta senare besked känner jag mig betydligt mindre lugnad. Det är inte längre klart att det är en lång tidrymd som vi talar om. Visst är jag medveten om debattreglerna och skillnaderna mellan Turkiet och Bangladesh. Jag tog bara Turkiet som exempel på vad som hände när vi hade en exakt likadan situation. Det var alltså skälet. Sedan är det dess värre så att vi aldrig någonsin har haft så många eller så omfattande restriktioner gentemot u-länderna som vi har i dag på detta område, Mats Hellström. Jag tycker, och det har jag sagt tidigare, att de frihandelsdeklarationer som vi gör från Sveriges sida — t.ex. det vi sade när det var aktuellt med restriktioner från USA mot vårt stål — skulle få större trovärdighet om inte våra egna begränsningar på tekoområdet fanns. Jag vill också påminna om, med anledning av de siffror om importen som vi har fått, att det inte är u-landsimporten som är ett problem för vår svenska tekoindustri. När man ser på de siffrorna för första halvåret finner man att importen från u-länderna och EFTA minskar. Däremot ökar importen av dyra kläder från EG, och den totala svenska andelen minskar. Den logiska slutsatsen av detta måste vara att det som möjligen påverkar svensk teko negativt är importen från EG-länderna.

Herr talman! Oswald Söderqvist har i interpellation frågat mig följande: 1. Bidrar lagringen av använt, svenskt kärnbränsle i Sellafield till utsläppen där eller inte? 2. Varför stödjer inte Sverige oreserverat det danska förslaget i Pariskommissionen om skärpta krav på utsläpp från upparbetningsanläggningar? 3. Vilka svenska åtaganden gäller för de 140 ton använt bränsle som lagras i Sellafield? Finns kontrakt om skadestånd om Sverige beslutar att inte upparbeta? 4. Har någonting nytt inträffat i fråga om Sveriges relationer med Cogéma? 5. Hur ser energiministern på de fortsatta transporterna av radioaktiva material till och från Sverige och vilken roll skall Sigyn ha i dessa? Vidare har Pär Granstedt frågat mig vilka konsekvenser regeringen drar för svenskt vidkommande av de nu aktuella miljöoch säkerhetsproblemen i den internationella kärnbränsleoch avfallshanteringen. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. I fråga om utsläpp från bränsle som lagras i Sellafield vill jag anföra följande. Lagring av oxidbränsle, dvs. sådant som bl.a. används i svenska kraftreaktorer, ger ytterst obetydliga radioaktiva utsläpp. S.k. magnoxbränsle, som används i brittiska reaktorer, ger de väsentliga bidragen till utsläpp vid lagring. Den dominerande delen av utsläppen, såväl i luften som i havet, vid Sellafield härrör emellertid där som vid andra upparbetningsanläggningar från processer vid själva upparbetningen. Jag har i tidigare uttalanden framhållit, att det svenska bränslet i Sellafield inte har förekommit i de processer som förorsakat de betydande utsläppen från anläggningarna där. I den s.k. Black-rapporten, som Oswald Söderqvist har refererat till, anges att 3 20 av de vätskeformiga utsläppen från Sellafield härrör från lagring av utländskt oxidbränsle, sammanlagt 1 200 ton. Av denna mängd är ca 140 ton svenskt använt bränsle. Nämnda uppgift om utsläpp är emellertid inte korrekt. Enligt uppgift från British Nuclear Fuels Limited avser procenttalet den andel av alla vätskeformiga utsläpp från Sellafield fram till år 2000 som härrör från såväl upparbetning som lagring av utländskt oxidbränsle. På grundval av uppgifter som statens strålskyddsinstitut har erhållit från BNFL kan det svenska bränslets bidrag till de totala utsläppen från Sellafield till vattnet anges till ca en hundratusendel. I fråga om skärpta krav på utsläpp från upparbetningsanläggningar vill jag först erinra om följande. Ett förslag från Danmark, Island, Norge och Sverige om en rekommendation från kommissionen för konventionen om förhindrande av utsläpp i Nordostatlanten och Nordsjön från landbaserade källor hade lämnats in till kommissionen inför dess möte i Oslo den 20-22 juni 1984. Förslaget innebar att konventionsstaterna skulle ta hänsyn till bästa tillgängliga teknologi vid existerande upparbetningsanläggningar och närhelst nya upparbetningsanläggningar byggs. Vid Pariskommissionens möte godtogs förslaget med tillägget att åtgärder är angelägna och att de bör vara i drift så snart som det är genomförbart. Vidare rekommenderades att en rapport om genomförandet skulle presenteras under Pariskommissionens möte år 1985. Från dansk sida utarbetades på mycket sent stadium under mötet ett förslag, att teknologin skulle införas före utgången av år 1986. För den svenska delegationen fanns under den korta tid som stod till förfogande för bedömning av det danska kompletteringsförslaget inte praktiska möjligheter till kontakter för det samråd som rimligen bör ske när förändringar föreslås i gemensamma nordiska förslag. I sak — dvs. om att åtgärder skall vidtas snarast möjligt — föreligger inga delade meningar mellan de nordiska regeringarna. För de ca 140 ton svenskt använt bränsle som lagras i Sellafield gäller den brittisk-svenska bilaterala skriftväxlingen av den 16 maj 1984. Denna reglerar bl.a. IAEA-inspektionen av klyvbart material samt hanteringen av eventuellt separerat plutonium. I fråga om ca ett ton bränsle, som använts i Ågestareaktorn, har Studsvik Energiteknik AB gjort en framställning om medel för att transportera tillbaka bränslet utan upparbetning. För det övriga bränslet regleras upparbetningen av ett avtal från 1969 mellan numera OKG Aktiebolag, som äger bränslet, och BNFL. Detta avtal har inte inlämnats till regeringen. Utförseltillstånd, som sökts med hänvisning till upparbetningen hos BNFL, har lämnats av regeringen vid skilda tillfällen under åren 1975-1981. Regleringen i avtalen av ekonomiska villkor vid ändrade förhållanden, såsom vid ett eventuellt frånträdande av avtalet, är en angelägenhet för de berörda bolagen. När det gäller Oswald Söderqvists fjärde fråga vill jag först framhålla att den socialdemokratiska regeringen, liksom det socialdemokratiska partiet då det var i opposition, anser att vi bör inrikta arbetet på hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle på direkt slutförvaring utan upparbetning. Om detta råder det numera dess bättre politisk enighet i Sverige. De bindningar som nu finns till upparbetning härrör således från beslut som har fattats av de borgerliga regeringarna under perioden 1976-1982. De svenska relationerna med Frankrike i fråga om upparbetning regleras på företagsnivå i två avtal mellan numera Svensk Kärnbränslehantering AB och företaget Compagnie Générale des Matieres Nucléaires och på regeringsnivå främst genom en skriftväxling mellan den svenska och den franska regeringen av den 10 juli 1979. Som bekant har man från SKB:s sida bekräftat att kontakter med utländska intressenter förekom mer i syfte att överlåta kontraktsrättigheter till upparbetning. Mot bakgrund — Nr 7 av att förhandlingar således pågår anser jag mig inte böra närmare kärnavfall inom ramen för det svenska kärnkraftsprogrammet planeras ske i ett transportsystem, där centrallagret CLAB vid Oskarshamn och specialfartyget Sigyn spelar viktiga roller. Detta system har säkerhetsgranskats och godkänts av de ansvariga myndigheterna. I enlighet med vad som från början förutsatts kommer Sigyn att övergå till svensk flagg. Transporter mellan Sverige och Frankrike eller Storbritannien kan aktualiseras av att svenskt använt bränsle befinner sig i dessa länder. I den mån sjötransporter blir aktuella i detta sammanhang, utgår jag från att specialfartyget Sigyn är väl ägnat att genomföra dem. Alla transporter av radioaktivt material kommer att vara föremål för en fortlöpande och noggrann granskning av säkerhetsmyndigheterna. Det kan självfallet inte komma i fråga att i något fall eller av något skäl frångå gällande stränga säkerhetskrav. Jag har bl.a. vid Europarådets parlamentarikerhearing i Stockholm nyligen och under IAEA:s senaste generalkonferens uppmanat till att flera länder ratificerar konventionen om fysiskt skydd och understrukit vikten av att IAEA:s rekommendationer i fråga om transportsäkerhet följs och vidareutvecklas. Jag anser mig härigenom ha besvarat även Pär Granstedts fråga utom i vad avser uranbrytning i Canada. Jag har i annat sammanhang meddelat att jag har tagit initiativ till en granskning av de frågor som har aktualiserats härvidlag. Resultatet av granskningen kommer inom kort att vara färdigt och kommer då att bli offentligt. I avvaktan på att granskningen slutförs är jag inte beredd att kommentera frågan om uranbrytning.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min interpellation. Först vill jag ge några allmänna synpunkter på kärnkraftens utbyggnad och avveckling i Sverige samt på det socialdemokratiska partiets, regeringens och energiminister Birgitta Dahls agerande och attityder i dessa frågor. Det har nu gått fyra och ett halvt år sedan folkomröstningen och två år sedan det regeringsskifte då Birgitta Dahl blev energiminister. Regeringen och energiminister Birgitta Dahl har givit många löften om att kärnkraften skall avvecklas i Sverige och att man står fast vid folkomröstningens utslag samt riksdagsbesluten. Det har även sagts mycket ofta i denna talarstol i andra sammanhang av Birgitta Dahl att vi skall glömma de debatter som har varit, att vi skall söka samförstånd och se framåt samt att vi alla skall hjälpas åt. Jag och många andra har respekterat detta och ansett att det behövs en viss tid för att svänga sådana här stora komplex. Vi har velat avvakta och se vad som skulle hända. Jag tycker mig nu ha rättighet att slå fast att löftena har varit tomma ord. 43 Jag kan inte se att den praktiska och reella politik som regeringen för i kärnkraftsfrågan och i avvecklingsfrågan kommer att leda till att dessa löften uppfylls. Man skulle kunna ta fram många olika argument, elförbrukningen t.ex. De är välkända och jag tänker inte upprepa dem här. Det senaste viktiga utslaget av denna kurs tycker jag är energikommitténs arbete, EK 81, och vad som kom ut av det. Det sades tidigare att energikommittén skulle lägga fram en avvecklingsplan. Det har även Birgitta Dahl sagt. I energidebatten här i våras frågade jag Lennart Pettersson, socialdemokratisk representant i näringsutskottet, om det blir någon avvecklingsplan från EK 81. Ja, vi kommer att lägga fram en avvecklingsplan, sade han. Birgitta Dahl satt där hon sitter nu och gjorde inga invändningar. Nu har EK 81 lagt fram sitt förslag. Det innehåller ingen avvecklingsplan. Vi kan på nytt konstatera att en statlig utredning har använts för att förhala viktiga beslut, för att skjuta saken framåt. Vi ser en upprepning av mycket falska och mycket bedrägliga utredningar som energikommissionen och konsekvensutredningen, där Birgitta Dahl själv satt med och spelade en mycket ful roll. Jag anser mig därför kunna slå fast att det finns ingen anledning att lita på regeringen och Birgitta Dahl i fortsättningen i den här frågan. Det finns ingen vilja till samförstånd för att avveckla kärnkraften. Man tänker skjuta frågan om avvecklingen framför sig tills det blir för sent; som Olof Palme sade för fyra fem år sedan: Vi vet inte vad som kommer att hända, vilka beslut som man kommer att fatta i Sverige kring sekelskiftet. Jag vill deklarera det här därför att i fortsättningen måste vi uppta en hårdare och mycket mera frän kritik av regeringens och energiministerns agerande i dessa frågor. Nu till sakfrågorna i interpellationen. Det är ju typiskt att utsläpp och liknande saker alltid är så ofarliga. De bagatelliseras alltid, och hela det här interpellationssvaret är ett enda bagatelliserande av alla de problem som uppkommer genom upparbetningsanläggningarna i Sellafield och vid Cogéma. Det talas alltid om ”hundratusendelar”, ”försumbara”, ”icke mätbara” osv. I den departementsskrivelse som gavs ut efter hearingen i januari och som det har hänvisats mycket till i Sellafieldhistorien — Birgitta Dahl har också använt den som ett argument — har man i stort sett begagnat sig av kärnkraftsindustrins uttalanden. Det är folk från OKG som har fått yttra sig. Det är folk från OKG som har varit i Sellafield och på andra ställen i Storbritannien och förhört sig om saken. Jag har inte kunnat finna att ni på något enda ställe i departementsskrivelsen tagit upp någonting från Blackrapporten — ”den s.k. Black-rapporten”, som Birgitta Dahl säger. Det är ändå en rapport som hälsovårdsministern i Storbritannien tagit initiativet till. Den har utarbetats under medverkan av hälsooch socialministeriet, tror jag den korrekta översättningen är. Det är alltså en regeringsrapport på mycket hög nivå, med hög kompetens hos de deltagande experterna. Varför har ni inte tagit upp någonting i departementsskrivelsen om Black-rapportens undersökningar och deras resultat, som är mycket kritiska, utan bara hänvisat till OKG, kärnkraftsin — Nr 7 dustrins folk, Wikdahl och andra? Det är min första fråga. Torsdagen den Jag tvivlar på sådana här departementsskrivelser, där man bara tar fram 11 oktober 1984 den ena sidan och inte använder sig av den mycket grundliga och omsorgsfulla rapport som Black-rapporten är. Nu hänvisar Birgitta Dahl till kärnkraftsindustrins organ i Storbritannien, BNFL. Det är bara att konstatera att det gör Black-rapporten också när det gäller de 3-procentiga utsläppsmängderna. Det står på s. 43 i rapporten: ”We were told by BNFL” — vi meddelades av BNFL-”that---3 90 from storage of oxide fuel from overseas stations” hade läckt ut. Det är ju inte någonting som man bara kan negligera. Man kan inte bara säga att detta är en icke korrekt uppgift, för den kommer också från BNFL. Antingen är det Birgitta Dahl och industridepartementet som kommer med oriktiga uppgifter eller också är det Black-rapporten — och bägge två hänvisar ni till BNFL. Jag tycker att departementsskrivelsen från januari i år är mycket svag. Där finns andra konstigheter också. Där står att statens representant i statens strålskyddsinstitut Ragnar Boge enligt uppgift varit i Sellafield den 9-11 januari. Det står på s. 16 i skrivelsen. På s. 4 står det att Wikdahl och Mandahl från OKG har varit där den 12 januari. Enligt vad som sagts av Ragnar Boge själv har han aldrig varit i Sellafield. Nu vill jag ställa min andra fråga: Har Boge varit i Sellafield i Storbritannien över huvud taget under tiden den 9-12 januari eller inte? I vilket fall som helst finns det motsägande uppgifter om datum i denna departementsskrivelse. Jag tycker att det också är ett bevis på att man bara försöker följa upp kärnkraftsindustrins intressen. Man går inte in på brittiska statens utredningar. Man kollar inte upp och redovisar dem, utan bara OKG:s uppfattning och ingenting annat förs fram. Vidare om detta med utsläppen: All right, nu finns det lager och det släpps ut relativt litet. Jag kan hålla med om att det är litet i förhållande till den mängd som finns lagrad. Men det släpps ut, och vi har bränsle där. Och hur går det när upparbetningen av det svenska bränslet i Sellafield sätter i gång, och vem bestämmer det? Vi kan återgå till denna rapport där det finns en redogörelse från OKG om dessa saker. Man redovisar kontraktet, och OKG:s representanter säger att BNFL avgör när bränslet skall upparbetas. Enligt uppgift skall detta kanske starta någon gång efter 1990. Då frågar jag: Om nu den svenska regeringen och riksdagen beslutar här hemma att svenskt bränsle icke skall upparbetas, kommer detta också att gälla dessa element som ligger i Sellafield? De ägs av OKG, och det är BNFL som skall besluta om upparbetning. Har inte regeringen något ansvar? Kan det brittiska atomenergiorganet tillsammans med OKG besluta om upparbetningen av svenskt använt kärnbränsle? Detta tycker jag är mycket viktigt att få svar på. Vi kan konstatera att vi är inblandade i detta. Det är en följd av den kärnkraftspolitik som bedrivits och tydligen skall fortsätta. 45 Nästa sak gäller Pariskommissionen och vad som har hänt i dessa olika sammanhang. Birgitta Dahl säger att de nordiska staterna har ställt upp. Men detta kan ifrågasättas. Entusiasmen har inte varit så stor från svensk sida. Det har jag påtalat förut i en debatt med jordbruksministern om dumpningarna. Det är korrekt som sägs i svaret att det i denna fråga kom ett tilläggsförslag från Danmark vid det ifrågavarande mötet om att fastställa årtalet 1986 när bästa tillgängliga teknologi skulle vara införd. Det var inte bara Danmark som lade fram detta förslag. Det var, vilket jag kan citera ur referatet från en debatt i danska folketinget, också Island, Norge, Irland och Danmark. Det hade därför inte varit så särskilt svårt att ta upp diskussioner med Norge och Danmark, som var speciellt berörda — Finland stod ju litet utanför som observatör. Jag kan därför inte se annat än att det fanns en ovilja från den svenska energiministerns sida att biträda detta förslag om att sätta en gräns för bättre rening i Sellafield och La Hague före 1986. Har vi någon anledning att i Sverige hålla dessa upparbetningsanläggningar om ryggen på något sätt? Förhoppningsvis är det inte så, men man skulle kunna tro att det är på det sättet när man läser vad som här sägs och när man läser vad andra som varit med vid dessa möten säger. Så några ord om dessa 140 ton, från i första hand Oskarshamnsreaktorerna, som nu finns i Sellafield. Man kan därvidlag inte som i fallet Cogéma från socialdemokraternas och den nuvarande regeringens sida skylla på borgerliga regeringar, för kontakterna beträffande transporterna i detta fall började under tiden före 1976, då vi hade en socialdemokratisk regering. Vad som är viktigt är att det gäller en ganska stor mängd använt svenskt bränsle. Det ägs av ett bolag, och det kan upparbetas av det brittiska atomenergiorganet. Vad skall det plutonium som kommer fram när man efter 1990 sätter i gång denna upparbetning användas till? Det är ett mycket intressant spörsmål. Vi vet ju att man från början byggde upp den engelska kärnkraftsindustrin i syfte att skapa ett engelskt atomvapen. Det var denna industris ursprung, och man har fortsatt på den vägen. Kan alltså — det är en ytterligare fråga — OKG sälja sitt plutonium till någon brittisk uppköpare efter 1990? Kan den svenska regeringen — oavsett vilka som då sitter i den — göra någonting åt detta? Vad har vi i så fall för kontroll över det plutonium som kan upparbetas efter regeringens beslut och som ägs av ett privat svenskt kärnkraftsbolag? Hur går det alltså med detta plutonium vid försäljning från OKG? Vad kan den svenska regeringen göra i ett sådant fall? Det skulle också vara oerhört intressant att veta. Så över till en gammal kär följetong — Cogéma. Här är det tydligen stora saker på gång. Sven Anér har artiklar i Dagens Nyheter visat på detta, och vi har hört i Dagens eko om det, men det har varit dödstyst från regeringens sida om vad som håller på att ske. Vi har ju några ton liggande där borta. Jag måste här skärpa debatten litet grand, eftersom det är en felaktig historieskrivning att, som Birgitta Dahl gjorde, säga att det här är fråga om något som de borgerliga regeringarna bestämde 1976-1982. Ni var ju själva med 1977 när det gällde KBS 1, och ni — Nr 7 tillhörde inte dem som försökte stoppa upparbetningsavtalet och den Torsdagen den laddning av de svenska reaktorerna som grundade sig på KBS 1. Tvärtom — 11 oktober 1984 ni drev på och hade inte några större dubier inför upparbetningsavtalet med Cogéma. Det är dålig stil att skylla på de borgerliga regeringarna. Ni hade 1977 kunnat gå emot detta, men det gjorde ni inte. Det är litet cyniskt att nu berömma sig av att man inte gjort något för detta och inte tar något ansvar för det. I vilket fall som helst ligger det just nu 57 ton där borta. Jag vill fråga: Skall det skickas ytterligare något använt kärnbränsle till La Hague, eller är det fråga om både den första och sista leveransen? Om vi inte skall skicka något ytterligare, får vi i så fall ändå vara med om att betala? Oavsett om vi skickar dit något ytterligare kärnbränsle eller inte stipulerar kontraktet att vi skall bidra till att stå för fiolerna. Summa 4 miljarder har nämnts, men det kan röra sig om mera eller kanske om mindre. Jag vill veta vad energiministern har att säga om det — det gäller såvitt jag förstår inte något som kan påverka förhandlingarna med Frankrike eller Cogéma, som det talas om i interpellationssvaret. Det är fråga om ett gammalt kontrakt, som har varit i kraft sedan länge. Det gäller här stora pengar, och det har tidigare under denna frågestund talats om vikten att spara och hålla igen. Men här skall vi tydligen få vara med om att betala en upparbetningsanläggning för använt kärnbränsle, oavsett om vi upparbetar något kärnbränsle eller inte. Jag tror att både svenska folket och många andra skulle vilja veta hur det ligger till med den saken. Jag vill slutligen här även fråga, om Frankrike kommer att få köpa plutonium från denna upparbetning. I detta sammanhang är ju staten och regeringen inblandad på ett annat sätt än när det gäller Sellafield. Kommer man i Frankrike att få köpa, om man betalar världsmarknadspriset och säger att man skall ha plutoniet till sina kärnkraftsanläggningar, förslagsvis till briderreaktorn Phoenix? Min sista fråga om transporter i det här sammanhanget är kanske också nog så viktig. Jag har frågat om radioaktivt material, inte bara om använt kärnbränsle, och detta närmast med tanke på de transporter som redan pågår och som vi fick veta om i samband med förlisningen av Mont Louis. Det transporteras alltså uranhexafluorid till vår bränsleelementfabrik i Västerås. På vilka kölar går dessa transporter? Vilken säkerhet finns på fartygen? Det är inte fartyg av typ Sigyn som används, utan det är vanliga farkoster med materialet ombord. Det vore intressant att få veta hur dessa transporter går till och hur de övervakas samt vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits.